Herr talman! Om man skulle placera ett arkiv i Norrbotten skulle man med fördel också kunna göra ett bildarkiv och ett fotomuseum. Jag kan bara upplysa om att det finns ett mycket stort antal bilder som är av kulturhistoriskt värde och som skulle behöva bevaras för eftervärlden. Jag vet inte om det i direktiven för utredningen framgår någonting om att man skulle kunna utöka verksamheten vid ett arkiv i en sådan riktning.
Herr talman! Det finns inte med något sådant i dessa direktiv, utan de är helt inriktade på att tillgängliggöra det som Riksarkivet och landsarkiven sysslar med i dag. Det handlar om att öppna arkiven för fler, både för allmänhet och för forskare. När det gäller bild och filmarkiv finns det andra förslag, dock inte i denna utredning. Och det är många som är intresserade av att få lokaliseringar av sådana arkiv, inte bara Boden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till skolministern. Jag besöker ofta skolor. Vid ett besök nyligen i en gymnasieskola gick jag förbi ett uppehållsrum. Jag hörde då ett språk som var djupt kränkande, främst för flickorna. Jag tog omedelbart efteråt upp det här med en av lärarna. Han sade: Vi säger alltid ifrån när vi hör sådant här, men det hjälper tydligen inte. Risken är att man vänjer sig vid en hårdare och hotfullare miljö. Mellan ett kränkande språkbruk och hot och misshandel är steget inte alltid särskilt långt. BRÅ, Brottsförebyggande rådet, säger att 50 000 högstadieelever utsätts för våld varje år. 26 % av lärarna på högstadiet drabbades 1999 av våld eller hot om våld.

Herr talman! Jag tackar för det svaret. Jag har i och för sig inget att invända mot vad Ingegerd Wärnersson säger, men hon kom inte riktigt till slutet på sitt svar på min fråga. Den gemensamma värdegrunden är vi överens om. Den är bra. Men det intressanta är ju när den prövas i verkligheten. En del skolor har inte gjort särskilt mycket; de reagerar för sent. Andra reagerar kraftfullt och målmedvetet. Däremellan finns det en gråzon av snällhet och konflikträdsla, som det står i en större morgontidning i dag. Men risken är att man vänjer sig vid ett språkbruk som är oacceptabelt i vårt samhälle och som också jämnar marken för det som är allvarligare, våld och hot om våld. Jag vill upprepa frågan: Hur ska man egentligen komma till rätta med de elever som har gått så långt att de tillgriper våld? Då räcker det inte längre med att samtala, utan då måste man tillgripa andra medel.

Herr talman! Jag har en fråga till socialminister Tusentals människor i dag vill inget hellre än att arbeta med sina sjuka anhöriga, och de gör ett ovärderligt arbete. Många av dem är oroliga för morgondagen, och många av dem behöver hjälp. Det handlar om korttidsplatser. De behöver stöd och hjälp. Det finns också många bland de här människorna som känner sig helt utslitna. Med anledning av att
Herr talman! Som jag nämnde alldeles nyss kommer regeringen inom kort att lämna ett förslag till en ny socialtjänstlag. I anslutning till behandlingen av den kommer också frågan om anhörigstödet upp. Vi kommer då att redovisa hur vi ser på den här frågan.
Herr talman! Människor kände en glädje över att den här frågan lyftes fram i Socialtjänstutredningen. Nu har det gått nästan ett och ett halvt år, och det är en lång tid när man vårdar en närstående. Kan dessa människor se fram emot en positiv behandling av betänkandet Socialtjänst i utveckling?
Herr talman! Chatrine Pålsson ställer samma fråga en gång till. Problemet är alltså att vi alldeles strax ska redovisa en proposition för riksdagen. Vad den innehåller och vilka avvägningar vi gör där förbehåller jag mig rätten att presentera då. Så jag har dessvärre inget alldeles bra svar att ge nu, men jag lovar att Chatrine Pålsson ska få svaret när propositionen presenteras.
Herr talman! Även jag har en fråga till socialministern. Den gäller också vården. Jag såg också de här inslagen som har varit i TV kring psykiskt sjuka som förvaras och drogas ned i vårt land i dag och blev naturligtvis oerhört upprörd över att psykiatrireformen inte har fungerat och att vi fortfarande har en sådan situation för människor i vårt land. Men jag tror att bilden är bredare än så. Det här är väl lite grann av det som vi kan se inom hela vårdsektorn, nämligen vårdens kris. Det finns inte längre personal i tillräcklig utsträckning som är kunnig, kompetent och villig att arbeta inom vården.
Herr talman! I debatten om psykiatrin likaväl som i debatten om sjukvården eller vården och omsorgen över huvud taget finns det en risk att problembilderna tar överhanden. När det gäller psykiatrireformen finns det anledning att påpeka att det har skett väldigt mycket i många kommuner i enlighet med psykiatrireformens avsikter. Jag har varit ute och besökt en rad kommuner som faktiskt kan visa på lysande resultat. De har levt upp till ambitionen att ta ansvar - det handlar alltså om det kommunala ansvaret - för att se till att vi har en psykiatri som fungerar. Det intressanta med de kommuner som nu redovisas i TV-programmen är att det är kommuner som uppenbart har förstått att de har ett ansvar och att de ska göra någonting, men sedan har de köpt tjänster som inte motsvarar deras förväntningar. Då gäller det för oss att ha instrument för det. Jag tror således inte att de problem som beskrivs i TV:s program egentligen handlar om att kommunerna inte vill ta ansvar eller om att de inte vet att de har ett ansvar, utan det handlar helt enkelt om att de har fått fel uppdragstagare eller om att det har blivit fel beställningar. Allmänt sett har vi i svensk vård - sjukvård lika väl som äldreomsorg och psykiatri - ett underskott på personal. Men det redovisas i en rad andra sammanhang hur vi ska kunna tillgodose personalbehovet i framtiden.
Herr talman! Man kan alltid fundera över om kommunen med sitt ansvar verkligen kan få skicka människor långt bort från deras närmiljö, för jag trodde att lite grann av ansvaret i psykiatrireformen var att vården skulle ske i närmiljön där människor känner sig trygga. Det finns två olika bilder, tyvärr, av psykiatrin. Man får en bild när man pratar med anhöriga till psykiskt sjuka som upplever att den inte fungerar och att de inte får hjälp och stöd i den utsträckning som de skulle behöva. Sedan finns det fina delar i psykiatrin som verkligen fungerar. Jag tror att om man frågar ett antal människor som behöver vård får man nog väldigt olika bild av hur vården fungerar i dag. Jag är oerhört orolig för patientsäkerheten. Kan en patient känna sig säker och trygg i dag inom vården? Har vården tillräckligt med kompetent personal för att man ska kunna känna sig trygg? Om detta borde det faktiskt göras någon form av utredning, nu när det dels är så mycket personal som är utbränd, dels personal som slussas runt via vårdföretag och man inte har tillräckligt mycket fast anställd personal längre.
Herr talman! Nej, jag tror inte att man kan säga att sjukvården lever upp till alla de krav som vi har anledning att ställa på sjukvården eller patientsäkerheten så länge det råder personalbrist. I den sjukvårdsplan som antogs av riksdagen i höstas anvisas hur staten för till resurser till sjukvårdshuvudmännen och till kommunerna också för att klara uppdraget när det gäller psykiatrin. Här handlar det i hög grad om att skapa resurser för att anställa personal för att kommunerna och landstingen ska kunna leva upp till de krav som vi ställer på dem. Jag är inte alldeles säker på att den resursförstärkningen räcker för att vi ska känna oss trygga. Men vi får möjlighet att återkomma det närmaste året till diskussionen om hur vi kan se till att landsting och kommuner kan leva upp till kraven på patientsäkerhet och en god vård. Sedan detta med de kommuner som har uppmärksammats. Nej, jag säger inte att de har valt rätt. Hela psykiatrireformen bygger ju på att man ska söka stöd i närmiljön, det är riktigt. Till skillnad mot de kommuner som inte har gjort någonting - det finns sådana exempel också - har dessa kommuner ändå försökt att göra någonting, men sedan har det blivit helt fel. Jag tycker att de kommuner som har tagits upp i det här reportaget ska se över vad det är för avtal de har tecknat. Och alla kommuner som utnyttjar entreprenörer ska ställa mycket höga krav på kvalitet.
Herr talman! Jag har en fråga till demokratiministern. Regeringen har ju gjort öppenhet till en paradfråga under ordförandeskapsåret - en öppenhet som jag trodde utgick från samma grundinställning, att medborgarna måste ha insyn i vad vi politiker och tjänstemännen i allmänhetens tjänst sysslar med. Jag trodde i min enfald att uppdraget också var att Sverige skulle exportera öppenheten och inte importera slutenhet och hemlighetsmakeri. Min fråga till demokratiministern är: Hur förhåller det sig egentligen med arbetet för att öppna EU? Kämpar inte demokratiministern längre för att öppenheten också ska vara huvudregeln i EU?
Herr talman! Jag tror inte att det finns någon enda fråga som jag har ägnat mer tid åt än frågan om att just försöka exportera den svenska öppenhetsprincipen till Europasamarbetet. Självfallet handlar regeringens arbete på den här punkten om att skapa möjligheter för Europas medborgare att granska makten och de beslut som fattas inom den europeiska unionen. Självfallet är det inte så att regeringens arbete handlar om att minska öppenheten i Sverige.
Herr talman! Kommer den svenska regeringen och demokratiministern att acceptera någon form av inskränkning i den svenska offentlighetsprincipen?
Herr talman! Svaret är mycket enkelt: Självfallet inte.

Herr talman! Precis som Barbro Hietala Nordlund säger lämnade vi från regeringens sida till riksdagen för ungefär tre år sedan ett förslag som gällde möjligheten att upprätta en s.k. sportlista i enlighet med EU:s TV-direktiv. Det ledde till vissa konvulsioner i denna riksdag. Långt senare kom det ett beslut från riksdagen som såg något annorlunda ut än regeringens förslag. Man ville då ta hänsyn till en del intressen som framför allt Fotbollförbundet och kanske också andra förbund i Sverige hade fört fram. Regeringen har under hand undersökt möjligheten att göra en kraftfull sportlista med utgångspunkt från det beslut som riksdagen så småningom fattade. EU kommissionens underhandsbesked är att vi sannolikt kommer att ha mycket små möjligheter att införa en sådan sportlista. Det kommer kommissionen inte att acceptera. Det behöver inte betyda att läget är helt dystert. Däremot kan det vara väldigt svårt för regeringen och också för riksdagen att agera i detta läge. Jag hoppas självfallet att vi ska kunna få se fotbolls-VM 2002 och 2006 i de TV-kanaler som når i princip hela svenska folket. Allt annat vore till stor skada för framför allt idrottsrörelsen, för fotbollen men naturligtvis också för TV-kanalerna som når en stor publik. Vi får lita till Blatter - så verkar det vara just nu - till att börja med. Men vi undersöker naturligtvis möjligheten att agera också politiskt.

Herr talman! Jag vill ställa min fråga till utbildningsminister Thomas Östros. Jag har hört att det pågår diskussioner i regeringen om fördelningen av nya utbildningsplatser vid högskolornas vårdutbildningar. Det gäller läkare, sjuksköterskor m.fl. Det lär inte finnas en enda ny plats i Stockholmsregionen. Befolkningsandelen i Stockholmsregionen skulle ge oss som bor där 200-300 nya platser. De befintliga platserna i Stockholm är de som flest har sökt till, och det är den enda ort där alla utbildningsplatser på alla linjer inom vården är övertecknade.
Herr talman! Helena Bargholtz måste ha en väldigt centralt placerad position på mitt departement, för jag känner ännu inte till hur den fördelningen kommer att falla ut. I den meningen kan jag nog lugna Helena Bargholtz. Det som är viktigt och väldigt positivt är att vi är på väg att lösa en fråga som vi har slitit med i 20-25 år; vem som ska ha ansvaret för vårdutbildningarna i den högre utbildningen, inte minst sjuksköterskeutbildningen. Nu har vi en överenskommelse med Landstingsförbundet som ska konfirmeras av landstingen. Och vi har en möjlighet att lägga fram en proposition till riksdagen om ett förstatligande av vårdutbildningarna, så att de kommer in i högskoleoch universitetsvärlden. Det höjer statusen och kvaliteten, och vi kan bygga ut sjusköterskeutbildningarna mycket kraftigt. Jag räknar med att den utbyggnaden kommer att ske över hela landet, för behovet av sjuksköterskor finns över hela landet. Men jag återkommer. Och om jag behöver hjälp, vänder jag mig gärna till Helena Bargholtz för att bereda ärendet vidare.
Herr talman! Man ska ju inte efterforska källor. Jag kan väl säga att jag känner mig aningen lugnare just för stunden. Men jag hoppas att det som statsrådet framför också är något som står sig i den fortsatta beredningen. Vi har ju från Folkpartiet betonat hur viktigt det är att resurserna följer efterfrågan. Det handlar inte bara om sjuksköterskor. Det handlar i väldigt hög grad också om läkare. Låt pengarna, när man fördelar hela den nationella kakan till den här typen av utbildningar, följa efterfrågan. Om det är så att man kan få alla platser fyllda i Stockholmsregionen är det klart att det är i Stockholmsregionen man också ska ha det mesta av resurserna. Då ser jag med tillförsikt fram emot den fortsatta beredningen av det här ärendet.
Herr talman! Jag tycker att det är viktigt att dels studenternas söktryck avgör, dels också riksdagens önskemål som representanter för svenska folket. Det är naturligtvis så att vi här har ett samlat ansvar för utbildningen i hela landet. Skulle vi ha använt Helena Bargholtz metod för att fördela platser skulle vi inte ha fått de fantastiskt fina effekter som vi har fått i stora delar av landet, där man har byggt upp nya, starka högskolor som är med och omvandlar hela regioner och gör att vi faktiskt kan se framåt med lite tillförsikt även i regioner som tidigare inte har haft högskoletradition. Så visst måste det vara en kombination. Det ska vara studenternas intressen men också riksdagens önskemål om att vi ska se till att ha en bra högre utbildning över hela landet. Det gäller i högsta grad även Stockholm, som är en mycket viktig del av landet.
Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Folkbildningen är ju ett viktigt inslag i demokratin i vårt land, och vi hänvisar ofta till den i de texter som finns i betänkanden och propositioner här i riksdagen. Jag har besökt många olika folkhögskolor i landet, och det jag har sett och hört bekräftar vad vi har skrivit. Få institutioner i samhället har lyckats så bra med integreringen av olika samhällsgrupper som just folkhögskolan. När man besöker folkhögskolorna tas nästan alltid medelstilldelningen upp till diskussion. Det man främst ifrågasätter är att nytillkommande folkhögskolor innebär att redan existerande skolor får motsvarande minskning i sin tilldelning. Ser kulturministern detta som ett problem eller kanske rentav som en nyttig konkurrenssituation?

Herr talman! I den budgetproposition som vi har skrivit har regeringen uttalat att folkbildningen är ett nationellt ansvar som är gemensamt för staten, kommunerna och landstingen. Där står också att Folkbildningsrådet fick i uppgift att redovisa och kommentera utvecklingstendenserna när det gäller att kommunernas och landstingens bidrag till folkhögskolorna minskar. Regeringen skulle ha fått en rapport om detta, eller ska få det senare. Jag undrar om det har skett och om det i så fall föranleder något agerande från regeringens sida. Vi har ju också det här ansvaret.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialminister Lars Engqvist. I dagens Dagens Nyheter har Kjell-Olof Feldt skrivit en mycket intressant och tänkvärd kolumn om den svenska sjukvården under rubriken "Väntan heter vår arvedel i vården". Det han resonerar kring är det som vi många gånger har haft en diskussion omkring här i Sveriges riksdag; om bristerna i sjukvården beror på otillräckliga resurser eller om det är så att "resurserna utnyttjas felaktigt därför att de hanteras i ett system som har en förstelnad och ineffektiv organisation", som Kjell-Olof Feldt skriver. Kritiken är väldigt hård. Han konstaterar att organisationen är så stel att den inte ens har en cykelverkstads förmåga att organisera sin egen verksamhet. Han tar en god vän till hjälp för att beskriva verkligheten. Det handlar om väntan och åter väntan på behandling, operation, läkare och prover. Det handlar om att man inte kan få ha en förtroendefull kontakt och relation till sin doktor när man är mycket sjuk. Sammanfattningsvis i kolumnen konstaterar han och hans vän att det inte är bristerna i sjukvården som är det stora problemet utan det är att organisationen är alldeles för stel. Man behöver nytänkande. Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. Det gäller om han delar den synen och den uppfattningen eller om han vidhåller att det bara är fråga om brist på resurser - skjuter man till mer pengar löser man alla problem i dagens sjukvård.
Herr talman! När jag läste Kjell-Olof Feldts artikel tänkte jag: Jag borde ringa upp honom och be att han följer med mig på någon av de resor jag gör i svensk sjukvård, att han talar med sjuksköterskor, talar med läkare och talar med politiker som är ansvariga för sjukvården runtom i landet. Vi skulle kunna diskutera vad som har hänt under 90-talet när antalet anställda har minskat med 60 000 medan kraven från oss som står utanför och behöver vård hela tiden ökar. Sedan skulle han tvingas höra dem säga det som jag har hört så många gånger: Visst behöver vi organisatoriska förändringar. Visst behöver vi arbeta mer i team, bryta gränserna mellan yrkena och riva ned pyramiderna. Men framför allt behöver vi vara fler i sjukvården. Vi behöver flera händer för att skapa en god vård. Jag är alldeles övertygad om att också Kjell-Olof Feldt, som är en begåvad människa, skulle imponeras av den enorma sakkunskap som finns i svensk sjukvård. Han skulle inse att vi bara löser sjukvårdens långsiktiga problem genom att se till att det finns resurser att anställa fler.
Herr talman! Nu är det ju så att Kjell-Olof Feldt inte är ensam om att ha de här synpunkterna. Det som gör mig så orolig är att socialministern liksom inte har riktig kontroll på hur verkligheten ser ut i sjukvården. Det stora problemet i dag är ju att rekrytera personal. Man vill inte arbeta i sjukvården. Det beror på att organisationen är sådan att man inte blir sedd som medarbetare. Man har inget inflytande. När vi från vårt håll vill förändra detta genom att ge möjlighet att både förnya innehållet i och organisationen av sjukvården lägger socialministern ned mer energi på att förbjuda sjukvård än på att vara med och delta i ett arbete med att utveckla den. Det förekommer mycket sådant runtom i landet. Men det är inget som socialministern bidrar till. Han försöker i stället förbjuda nytänkande och möjligheter att göra annorlunda. Jag är djupt oroad över att socialministern gör det för enkelt för sig i sjukvården när han säger att det är bara är mer pengar som löser alla problem. Låt oss först titta vad som finns bakom skynket. Kjell-Olof Feldt är en röst. Men det finns många andra som pekar på precis samma sak.
Herr talman! Hade jag bara trott att Chris Heister är mottaglig för information så hade jag bjudit med Chris Heister på samma resa som jag tänkte ta med Kjell-Olof Feldt på. Alla jag talar med i sjukvården säger just att det krävs en kombination. Det handlar om en organisatorisk förnyelse, om nya arbetsmetoder, om att bryta ned de gamla strukturerna och om att få resurser att bli fler i vården. Alla säger detta. Jag har inte mött någon i svensk sjukvård som säger som Chris Heister gör: Det behövs inte mer resurser. Vi klarar oss ändå. De som säger det har i själva verket andra syften i debatten, nämligen att säga att den nuvarande organisationen, den offentligt finansierade sjukvården, ska ersättas med något annat. Man söker ett annat system. Det är politiskt respektabelt. Men det leder tyvärr till felaktiga slutsatser när det gäller vilka resurser vi behöver inom den offentligt drivna sjukvården. Så kan jag bara upplysa Chris Heister om att det faktiskt är så att antalet anställda nu ökar ganska kraftigt i svensk sjukvård. Jag talar inte om antalet anställningsintervjuer eller ansökningar utan faktiskt om antalet anställda. Titta på Landstingsförbundets hemsida. 1998, 1999 och 2000 har antalet läkare, antalet sjuksköterskor och personalen inom vården över huvud taget ökat. Vi är på väg att öka personaltätheten, och det behövs. Men det förutsätter just att det finns pengar att anställa folk för.
Herr talman! Jag har en fråga till utbildningsministern. Den 1 juli i år träder ett nytt studiestödssystem i kraft. Det innebär vissa förbättringar men också klara försämringar för den enskilde studenten. Tyvärr innehåller reformen också skärpta krav på återbetalning och en skärpning av dispensvillkoren när det gäller hur länge studiemedel kan erhållas. Man skriver: Studiemedel för högskolestudier kan enligt de nya reglerna maximalt erhållas under sex år. Detta innebär att t.ex. många sjuksköterskor som skulle vilja vidareutbilda sig till läkare inte vågar göra det på grund av att de under de två sista åren kanske kommer att stå helt utan studiefinansiering. Jag vill ställa en fråga till utbildningsministern. På vilket sätt ska en sjuksköterska eller någon annan student som valt fel en gång kunna finansiera sina fortsatta studier om studietiden skulle bli längre än sex år?
Herr talman! Från den 1 juli i år genomför vi ett nytt studiemedelssystem. Det är en reform som är mycket kostsam - drygt 4 miljarder kronor. Det är lika mycket som två hela Uppsala universitet kostar. Pengarna går till att höja bidragsdelen rejält, för att minska skuldbördan och för att attrahera och locka fler att studera. Vi ger också studenterna möjlighet att jobba vid sidan av på ett bättre sätt genom att fribeloppet närmast fördubblas. Vi gör också en sådan koppling att studierna också ger pensionsrättigheter, dvs. att studenter i framtiden får räkna sig till godo sina studier för pension. Staten betalar in egenavgifterna. Det gör ju att vi går på tvärs emot den internationella trenden. Vi gör studiemedelssystemet generösare. Samtidigt sker en del uppstramningar t.ex. när det gäller återbetalning. Det blir också en tydligare gräns för hur många terminer man får studiemedel. Det blir naturligt i takt med att vi höjer bidragsdelen. Det är ju inte så att någon vill ha en bortre gräns av några skäl som är roliga. Men i takt med att bidragsdelen ökar, så blir det tydligare att ha en avgränsning. I dag har vi tolv terminer med dispensmöjlighet. Den dispensmöjligheten blir stramare framöver. När det gäller sjuksköterskorna som yrkesgrupp så vet vi ju att arbetsgivarna ofta är med och stimulerar sjuksköterskor till vidareutbildning genom att t.ex. bidra med en del av studiekostnaderna. Och det är positivt från arbetsgivarnas sida. Och jag räknar med att de kommer att fortsätta med det.
Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret, även om jag inte är helt nöjd med det. Nu exemplifierar vi sjuksköterskorna, och utbildningsministern hänvisar till att landstingen kanske hjälper till att bekosta den här utbildningen. Men om en högskoleelev någon gång råkar välja fel linje, vilket inte är så ovanligt, hur ska han eller hon finansiera sina studier i framtiden? Lämnar utbildningsministern dem vind för våg?
Herr talman! Jag och Erling Wälivaara har haft många diskussioner om studiemedelsreformen. Och Erling Wälivaara är en mycket hygglig och resonabel person men inte riktigt ärlig när det gäller kristdemokraternas ställning i studiemedelsfrågan. Jag har hittills inte hört att Erling Wälivaara på någon punkt inte har velat öka generositeten. Han vill öka bidragsdelen, han vill öka antalet terminer som studiemedel utgår, och han vill säkert förbättra pensionskopplingen. Problemet är bara att Erling Wälivaara inte har tillstymmelse till finansiering för alla dessa reformer som kristdemokraterna föreslår. När ni ger er in i ett seriöst arbete med att verkligen utforma ett studiemedelssystem så kommer det att visa sig att också Erling Wälivaara kommer fram till att det behövs en bortre gräns för hur många terminer man kan få studiemedel och att det behövs en höjning av bidragsdelen men inte så mycket som han kanske säger retoriskt. Det är viktigt att kristdemokraterna samlar sig till ett samlat förslag till studiemedelssystem som är fullt finansierat, annars blir det inte en riktigt ärlig debatt.
Herr talman! Min fråga går till socialministern. Enligt svensk byggnorm ska teleslinga installeras vid ny eller ombyggnad av samlingslokaler med högtalaranläggningar. Det bör dessutom installeras teleslinga i övriga samlingslokaler. Det handlar om människor med funktionshinder och deras rätt att kunna delta i samhällets utbud på lika villkor. fr.o.m. 1998 är alla hjälpmedel klassade som medicinsk-teknisk utrustning. Detta innebär också att hjälpmedlen ska underhållas med jämna mellanrum. Underhållet brister tyvärr i många fall i kommuner, landsting och privata lokaler. Det är väldigt många som syndar gravt med underhållet.
Herr talman! Enligt den plan för handikappolitiken som riksdagen fattade beslut om förra året och den uppföljning som har gjorts när det gäller förändring av plan och bygglagen ska alla offentliga lokaler vara tillgängliga. Det är viktigt. Tillgänglighet på detta område betyder att personer med funktionshinder ska kunna ta del av de verksamheter som finns där. Den som är ansvarig för detta är lokalhållaren, oavsett om det är en offentlig eller privat lokalhållare. Det är alltså den som ansvarar för lokalen som ska se till att lokalerna är tillgängliga. Det betyder att lokalhållaren också är ansvarig för underhållet. Det gäller i detta fall i huvudsak för kommunerna att se till att de lever upp till dessa krav. Jag har inte hört någon diskussion om huruvida den nya lagstiftning som nu ska träda i kraft skulle vara problematisk när det gäller att kommunerna ska kunna leva upp till detta ansvar. Jag förutsätter att kommunerna kommer att göra det.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till socialministern. Den gäller äldre diabetessjuka som vistas i särskilda boendeformer. Man har gjort en ny studie, och man har kunnat konstatera att äldre med diabetes 2 som vistas i särskilda boendeformer inte får de regelbundna kontroller som ingår i behandlingen av diabetes 2. Man har räknat ut att var femte patient inte får dessa regelbundna prov tagna. Detta tycker jag visar på en nonchalans som är oförklarlig.

Herr talman! Tullia von Sydows fråga är ännu ett exempel på den frustration som en rikspolitiker kan känna för att kommuner och landsting inte tar sitt ansvar. Jag känner också en sådan frustration när jag upptäcker att det finns brister. Mitt svar är att kommunerna är ansvariga när det gäller äldreomsorgen och att landstingen är ansvariga när det gäller de medicinska insatserna. Vi måste tala med våra landstingspolitiker och våra kommunalpolitiker om att de samverkar så att den medicinska insatsen blir rätt och att det medicinska stödet blir korrekt. Men det är kommunernas och landstingens ansvar. Det är där som man ska se till att vården fungerar.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag kan bara konstatera att det är märkligt att vi inte kan komma till rätta med denna samverkan mellan huvudmännen. Det är ju någonting som vi har diskuterat och arbetat för i många år, och det verkar som om det inte går. Och jag undrar om man inte måste vidta särskilda åtgärder för att få huvudmännen att verkligen ta sitt ansvar.
Herr talman! Det är jätteviktigt att samverkan fungerar. Regeringen gav Socialstyrelsens chef Kerstin Wigzell i uppdrag att gå igenom de samverkansmöjligheter som finns och komma med förslag till hur man skulle skapa bättre samverkan. Hennes rapport ligger på mitt bord nu. Hon överlämnade den alldeles nyligen, och vi ska ta ställning till den. Här gäller det att undersöka vilka möjligheter vi har från statens sida att lagstiftningsvägen eller på annat sätt undanröja de hinder som har funnits för samverkan här och var och hitta nya former. Ska vården fungera i äldreomsorgen måste det finnas en fungerande samverkan och ett fungerande avtal mellan kommuner och landsting. Där det gör det vet jag att det fungerar. Nu gäller det att se till att det ska fungera i alla kommuner och landsting.

Herr talman! Handlingplanen mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskriminering har regeringen i dag överlämnat till riksdagen. Jag vill till att börja med betona vikten av namnet, av ett skäl. Kampen mot rasism och främlingsfientlighet har alltid varit detsamma som kampen mot homofobi, men de homosexuella har ofta glömts bort i denna gemensamma kamp för mänskliga rättigheter. Den gruppen finns nu där och ska så stanna. Skrivelsen till riksdagen består av tre delar. Den första delen är en beskrivning av nuläget, rasismens framväxt i Sverige, diskrimineringens utbredning. Den andra delen handlar om en redovisning av vad hittills har gjorts i Sverige när det handlar om kampen mot rasismen på lagstiftningsområdet, vilka luckor som finns, och också försök till utvärdering: Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? Vad måste samhället som helhet bli ännu tydligare med för att garantera alla människor hela och rika liv? Den tredje delen är det som kallas handlingsplanen. Den pekar ut vilka nyckelområden som regeringen nu bedömer att vi behöver koncentrera arbetet mot intoleransen på. Jag vill betona i början att det här inte är någon slutgiltig handlingsplan. Jag tycker att det blir mer och mer uppenbart hur ständigt berett som det demokratiska samhället måste vara för att effektivt kunna bekämpa rasismen varje dag, varje stund. Det är också tydligt att det i första hand inte är fler projekt eller kampanjer som behövs utan ett långsiktigt ordinarie envetet arbete i alla olika departement, myndigheter, organisationer och företag samt hos individer för att slåss för demokratin. Hur ser rasismen och dess utbredning ut i Sverige i dag? Det finns som sagt en mycket spännande genomgång av detta i skrivelsen. Högerextremismen i Sverige kan sägas bestå av två delar - den extremnationalistiska och den rasideologiska. De rasideologiska strömningarna handlar väldigt mycket om utomparlamentariska lösa grupper som sedan 80-talet har blivit mycket tydligt mer våldsbenägna. Den extremnationalistiska rörelsen har ännu inte fått något riktigt parlamentariskt genombrott i Sverige. Observationen måste vara mycket stark på när tecken finns på att dessa två rörelser börjar samverka. Budskapen som rasismen och homofobin sprider i sina mörka läror är många. Det finns ca 2 100 hemsidor på nätet med mycket uppenbart rasistiskt budskap. Det finns 25 rasideologiska tidningar i Sverige. Det finns flera hundra cd-skivor med vit makt-musik med fruktansvärt budskap på i vårt land. Det är inte minst en viktig inkomstkälla för många av de grupper som sprider budskapet om människors olika värden. Vi minns också den undersökning som publicerades strax före det att Levande historia blev en realitet och som visar att 17 % av ungdomarna i skolan har haft kontakt med material från rasistiska organisationer, att 13 % har lyssnat på rasistisk musik, att 8 % har läst rasistiska tidningar. Brottsutvecklingen är tyvärr tydlig. Hatbrotten med rasistiska och homfoba bakgrunder har ökat de senaste åren. De har blivit grövre, och de riktas också mer tydligt mot grupper som poliser, politiker, journalister. Det är också tydligt hur ofta homosexuella blir offer för det rasistiska våldet. 1999 anmäldes Det var 1 700 två år tidigare. Diskrimineringen är en vardag för väldigt många i vårt land, i arbetslivet, på krogarna, på bostadsmarknaden. Det är också en stor diskriminering som är dold. Det finns undersökningar som visar att så många som 70 % av de homosexuella som blivit utsatta för brott inte vågar eller vill anmäla det av rädsla för vad följderna blir och för att man så ofta tvingas leva ett dolt liv. Diskrimineringen är en vardag på andra sätt. Vi kunde läsa för en dryg vecka sedan om Helen och Franklin, förälskade som skulle fira sin ettårsdag på en båt mellan Sverige och Finland. Båda är svenska medborgare, hon är vit och han är svart. Han avkrävdes som enda passagerare att visa resehandlingar. Han hade sin legitimation. Där står inte att någon är svensk medborgare. De fick inte fira sin ettårsdag, och den blombukett som hon hade beställt och där det stod: "Jag älskar dig" fick vissna på båten. Diskriminering är en vardag för väldigt många. För drygt två veckor sedan blev en ung homosexuell man grovt misshandlad och nedslagen i Göteborg. Det är också en vardag för alldeles för många i vårt. Kampen mot detta handlar om allmänpolitiken, om demokrati, kunskap om mänskliga rättigheter, om sociala orättvisor, om integrationspolitik. Det handlar också om lagstiftningen, om hur polis och rättsväsendet arbetar, skolan, kulturpolitiken. I handlingsplanen försöker vi fokusera de områden där regeringen tror att vi mer framgångsrikt måste bekämpa rasismen, homofobin och diskrimineringen. Jag vill nämna några, för skrivelsen är tjock. Forum för levande historia ska bildas, och regeringen överväger också om vi behöver öppna för andra nationella forum för att på ett mer effektivt sätt kunna sprida den forskning och kunskap om handlingsvägar som behövs för att fler människor ska kunna arbeta mot rasismen och homofobin. Regeringen säger också att alla de olika lagar som finns om diskriminering ger ett väldigt splittrat intryck. En del berör arbetslivet, andra berör hela samhällslivet. Vi måste nu se över om vi kan göra det här på ett mer effektivt sätt. Nu meddelas ett besked om att vi ska utreda en generell lagstiftning mot all form av diskriminering som omfattar flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Detta är ett oerhört viktigt steg. Vi ska samtidigt se över de olika ombudsmännens funktion och samverkan. Det andra är den utredning om hets mot folkgrupp som har föreslagits och som nu är ute på remissbehandling. Regeringen säger att alla skäl talar för att det nu är dags att kriminalisera även hets mot homosexuella. Det finns också starka skäl som talar för att preskriptionstiden för tryckfrihets och yttrandefrihetsbrott måste bli längre. Ett år är en väldigt kort tid för att t.ex. på ett effektivt sätt bekämpa vit maktmusiken. Antidiskrimineringsklausuler behöver användas när det gäller den offentliga upphandlingen. Det är ett stort område, med mycket pengar, och jag tror att det är mycket effektivt att den som har diskriminerat inte ska kunna komma i fråga för offentlig upphandling. Vi vill också gå igenom de olika statliga stöden för att se hur vi kan ställa icke-diskrimineringskrav på de företag och organisationer som får del av olika former av statligt stöd. Vi ska också förklara och utöka kunskapen om att utskänkningstillstånd kan dras in om man diskriminerar, som ägare eller som anställd. Det ska kosta att diskriminera. Brottsförebyggande rådet får ett uppdrag att kartlägga hur rättsväsendets insatser mot den rasistiska och homofoba brottsligheten ser ut och att, om så behövs, till mars nästa år föreslå ytterligare åtgärder. Ombudsmannen mot diskriminering med etnisk bakgrund får ett särskilt uppdrag att ta fram en långsiktig strategi för att förebygga diskriminering av romer. Exit får fortsatt stöd för att hjälpa dem som tar sig ur de rasistiska organisationernas garn. Särskild hjälp behöver ges till de kommuner som har problem med hur man strategiskt ska jobba när rasistiska organisationer vill etablera sig och stärka sin roll runt om i landet. Vi ska också stödja uppbyggnaden av antidiskrimineringsbyråer ute i landet. Avslutningsvis: Rasismen, homofobin och diskrimineringen är ett reellt och växande problem i vårt land. Alltför många människor tvingas leva förkrympta liv beroende på detta, och de förtjänar ett annat bemötande och ett tydligare stöd. Luckor i lagstiftningen måste täppas till, och en större medvetenhet och kunskap måste skapas inom rättsväsendet om hur man använder lagstiftningen och om hur man bemöter offren för hatbrotten. Kunskaper som strategi måste få en större roll genom t.ex. Integrationsverket och de olika forumbildningarna. Vi behöver ge större plats inom alla politikområden när det handlar om det ordinarie och självklara arbetet att alltid se, erkänna och kritiskt granska hur rasismen, diskrimineringen och homofobin ser ut inom varje område. Dessutom är det allas vårt eget ansvar att våga utföra ett större aktivt arbete mot rasismen och homofobin, för dessa två företeelser är demokratins värsta fiender.

Herr talman! Först vill jag säga att vi är glada över att en sådan här skrivelse har kommit till. Sedan vill jag tala om uppdraget till AMS. Det står på s. 88 att AMS ska utbilda sig för att diskriminering inte ska få förekomma. Jag vill berätta om ett fall som inträffat år 2001. En person med sju år av arbetslöshet bakom sig jobbade förra året för Riksdagens revisorer och för Sida med mycket högt kvalificerade uppdrag. När uppdragen upphörde blev personen arbetslös och gick till arbetsförmedlingen. Hon visade vilka jobb hon hade sökt och frågade: Kan ni hjälpa mig? Då fick hon svaret: Söker du inte för högt kvalificerade jobb? Hon är utbildad jurist och har en mycket lång arbetslivserfarenhet. AMS-personal? Jag tror att vi måste vända på kakan.
Herr talman! Alltför många människor i vårt land tvingas ta jobb under sin akademiska förmåga, ofta beroende på diskriminering. Jag har fört diskussioner med Ana Maria Narti om detta, och vi tittar också på hur - precis som det uttrycktes här - invandrargrupper kan utbilda inte bara AMS utan också andra myndigheter om hur verkligheten ser ut och om hur de fina orden möter den kalla verkligheten. Det förekommer här ett slöseri som Sverige som nation inte har råd med i det läge som vi nu befinner oss i. I den mån statliga myndigheter medverkar, medvetet eller omedvetet, till diskrimineringen är det ett stort problem.
Herr talman! Upphandlingsbestämmelserna kan bli mycket stimulerande. Frågan är om en offentlig sektor som diskriminerar har rätt att kräva att det privata näringslivet inte ska diskriminera.
Herr talman! Jag måste säga att jag inte riktigt hängde med i frågeställningen. Diskriminering är oacceptabel var den än pågår, men jag har som bekant väckt en diskussion om positiv särbehandling. Ibland måste man lyfta fram frågeställningar och använda andra metoder än vad vi kanske har gjort hittills för att komma åt diskrimineringen. Jag är medveten om att också upphandlingsfrågorna kan komma in i det här sammanhanget, precis som Ana Maria Narti har påpekat. Jag ska därför be att få återkomma till om vi behöver förändra också i regelverket.
Herr talman! Det är en väldigt intressant redovisning som vi har fått från statsrådet. Man känner en lust att kasta sig över det här materialet. Det är inte alltid som jag känner samma lust att läsa det som kommer till oss riksdagsledamöter. Jag skulle vilja ta upp en fråga. Man skulle också kunna ta upp många andra. Jag har kontaktats av många homosexuella som inte bor i storstadsregionerna utan runtom i landet i mindre kommuner, t.ex. i mitt hemlän Jönköpings län. De känner en oro och tycker att det är svårt att gå ut öppet med att vara homosexuella. De känner ofta att diskussionen handlar mindre om deras vardag och väldigt mycket om storstadsboendet. De tycker att de ofta har det svårare och möter mindre tolerans från omgivningen. Finns det någonting i skrivelsen som ger redskap för att jobba mer med de här frågorna ute i kommunerna?
Herr talman! Homosexuella finns överallt och i hela Sverige. De har olika svårigheter med att kunna vara öppna, beroende på hur omgivningen bemöter människor som har en annan sexuell läggning än den heterosexuella. Jag tycker att det är ett oerhört stort ansvar för kommuner, skolor och organisationer i hela landet att se att det är en del i det ordinarie arbetet för deras medborgare att söka metoder för att stödja och hjälpa t.ex. unga pojkar och flickor som har svårigheter med att visa upp sin sexuella läggning bland sina kompisar eller arbetskamrater. Jag har alltså ögonen på detta område och försöker hitta många sätt att bidra till att stödja, men att se de homosexuellas situation, oavsett var i landet de bor, är och måste vara ett lika ordinarie arbete som att stötta andra ungdomar.
Herr talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det här också är ett kommunalt ansvar, men jag ser ute i verkligheten att kommunala företrädare inte tar ett ansvar för den här gruppen på samma sätt. De garanterar inte att alla människor inklusive de homosexuella ska känna sig trygga och välkomna att bo i kommunen. De inser inte heller att de missar goda resurser när de här människorna tvingas, som Mona Sahlin uttryckte det, leva ett förkrympt liv eller ta med sig sin kompetens och flytta till andra kommuner. Tar Mona Sahlin upp det här i dialog med kommunerna? Jag tycker att det är dags att övergå från att enbart diskutera frågan på den nationella nivån till att också låta den bli en vardagsfråga ute i kommunerna och för våra kommunala politiker.
Herr talman! Svaret är ja. Jag tar upp den frågan inte bara med kommuner utan med alla jag diskuterar med. För mig är det ett viktigt principiellt förhållningssätt att varje gång vi diskuterar diskriminering, rasism eller fördomar också diskutera de homosexuellas situation. Så har det inte alltid varit.

Herr talman! Jag vill tacka Mona Sahlin för en bra redovisning i ett mycket angeläget ämne. Jag ska med stort intresse läsa rapporten ordentligt. Det jag har hunnit läsa ser väldigt bra ut. Jag har också noterat att det nordiska samarbetet finns med i redovisningen, och det är jag väldigt glad över. Jag tror att vi i det nordiska samarbetet med den samsyn som finns kring synen på demokrati och mänskliga rättigheter kan utnyttja den kraften på ett bra sätt. För bara ett par dagar sedan tillsatte Nordiska rådet en arbetsgrupp som ska arbeta med dessa frågor på parlamentarikersidan. Presidiet i Nordiska rådet har också gjort ett uttalade mot våld med rasistisk och främlingsfientlig bakgrund. Det uppmanar där ministerrådet att göra en årlig redovisning av situationen och också de åtgärder som har vidtagits för att se till att frågan ständigt står på den nordiska dagordningen. Jag vill fråga Mona Sahlin om hon i det nordiska samarbetet i ministerrådet är beredd att ta upp den frågan och se till att vi aldrig någonsin slipper undan att diskutera frågan så länge problemet kvarstår.
Herr talman! Jag kan svara enkelt. Ja, det är jag absolut beredd att göra. Jag tror dessutom att det vore bra att ofta gå igenom och utvärdera det vi har gjort. Har det hjälpt? Fungerar de lagar vi har? Behöver vi göra nya insatser? Behöver vi förändra förhållningssättet? Därför är det väldigt viktigt att frågan, som vi nu kallar det, som egentligen handlar om hela demokratin, alltid finns aktuell. Svaret är ja.
Herr talman! Låt mig börja med att säga att det är utmärkt att vi nu får en nationell handlingsplan. Det är ett område som det är angeläget att vi ägnar mycket mer tid och kraft åt än vad vi har gjort tidigare, även om vi också tidigare har ägnat frågan uppmärksamhet. Det är också mycket bra att vi ser en samsyn mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och säkert flera andra partier i kammaren om vad är viktigast och mest angeläget att göra. Det är insatser i den generella politiken för att lyfta människors levnadsnivå så att rasism och främlingsfientlig får mindre grogrund. Vi har också från Vänsterpartiets sida känt en viss oro inför delar av handlingsplanen när den tidigare diskuterats. Jag skulle därför vilja fråga statsrådet Sahlin: I vilken utsträckning är det egentligen statens uppgift att bedriva opinionsbildning i åsiktsfrågor som främlingsfientlighet och rasism ändå kan anses vara? Hur effektivt anser statsrådet Sahlin att det blir i förhållande till att i stället låta de politiska partier vi tillhör och de frivilliga organisationer som på det lokala planet har en god kontakt ute bland människor, sköta det opinionsbildande arbetet, och göra statens uppgift till att bekämpa handlandet, diskrimineringen och att motverka orsakerna till uppkomsten av rasism, främlingsfientlighet och homofobi?
Herr talman! Även om jag förstår och till delar instämmer i Kalle Larssons beskrivning vill jag ändå gör ett mycket viktigt påpekande. Jag tycker inte att de frågeställningar som vi nu diskuterar är åsiktsfrågor. För mig är rasism, främlingsfientlighet och homofobi en fråga om mänskliga rättigheter och demokrati. Det är i högsta grad en fråga också för staten. Det handlar om att stå upp i ord, i handling och i lagstiftning för demokratin. Det är så vi måste se de frågor som vi nu diskuterar i skrivelsen. Sedan måste staten, frivilliga organisationer och de politiska partierna på olika sätt jobba med att förändra värderingar. Där behövs t.ex. de forumbildningar vi nu diskuterar, där frivilligorganisationerna måste ha en väldigt tydlig roll. De kan ofta nå ett bättre resultat än vad staten kan göra när det handlar om värderingar i grunden. Men detta är inte en åsiktsfråga. Staten måste också stå upp för mänskliga rättigheter och därmed ta ett stort ansvar för kampen mot rasism och homofobi.
Herr talman! Låt mig instämma i tyngden och vikten av dessa frågor. Jag vill inte på något sätt förringa betydelsen av att kämpa mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Jag hörde själv statsrådet Sahlin nämna att vi inte i första hand ska göra detta i form av kampanjer. Jag tycker att det är en utmärkt insikt. Om man leder den frågan vidare hamnar man i, menar jag, en uppfattning som i stället går ut på att man ser till att de egna myndigheterna till att börja med inte diskriminerar. Man får då också se till att frivilligorganisationer, partierna och alla de människor som ute på fältet kan bekämpa rasism, främlingsfientlighet och homofobi bäst får tillräckligt med resurser för göra detta. Låt oss i framtiden se till att det också blir fallet. När vi talar om myndighetsdiskriminering, som jag vet också nämns i skrivelsen, är det om man hårdrar det lite grann av en dubbelmoral. Samtidigt som man höjer murarna runt Europa och bygger Fästning Europa kämpar man med fina ord om att bekämpa rasismen. Här finns ett problem för staten att hantera. Jag skulle vilja göra hur statsrådet Sahlin ser på myndighetsrasism.
Herr talman! Nu tillåter inte tiden något mer genomgripande svar på den stora frågan. Jag är den första att säga att myndighetsrasism, dvs. diskriminering som sker i myndigheter, på många vis är ett av de värsta misslyckanden som samhället kan göra. Det sprider också känslan av misstro. Man kan inte lita på staten och myndigheterna. Det är oerhört allvarligt. Jag håller inte riktigt med den beskrivning som Kalle Larsson sedan gjorde att om organisationer och andra ska bekämpa rasismen framgångsrikt måste de får resurser. Då är vi tillbaka i projekttänkandet. För att effektivt bekämpa rasism och homofobi måste vi sluta att betrakta det som en kampanjfråga som kräver särskilda resurser. Det måste in i varje individs, organisations och myndighets ordinarie arbete. Först då tror jag att vi når framgång på området.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för redovisningen här. Det är bra att regeringen tar ett grepp för att stärka demokratins värden. Det är också väldigt bra att man ser över behovet av en samlad diskrimineringslagstiftning och att man fullföljer KU:s beställning om att titta på samordning av de olika områden som lyder under regeringen. De är många bra saker på lyfts fram på de olika områden som nämns. Men en sak som jag saknar är synen på familjen och föräldrarnas centrala roll just när det gäller att överföra värden och normer till sina barn. Det är oerhört viktigt. Moderna kriminologer, och även psykologer för den delen, säger att de sex sju första åren i barnets liv är oerhört viktiga för att föra över normer och värden och att utveckla en självkontroll och därmed också minska brottsbenägenheten. Det gäller också den här typen av brott, diskrimineringsbrott. De handlar i högsta grad om bristande respekt för medmänniskan och hennes värde och värdighet. Jag undrar varför regeringen så där mer i förbigående nämner familjer och föräldrar som normöverförare. Jag skulle vilja se en större betoning på det området. Hans Starks utredning från 1991 om rasistiska organisationer äger fortfarande stor giltighet. Det vore bra om regeringen funderade vidare på förslagen. Hans Stark föreslog i utredningen att man kunde kriminalisera enskilds stöd och deltagande i rasistiska organisationer.
Herr talman! Jag håller inte riktigt med om att familjen, som är en del av samhället, bara gås förbi snabbt i planen. Värdegrunden uppstår inte minst i familjen. Alla föräldrar, hetero som homosexuella, har en väldigt stor betydelse för sina barn. Jag ska återigen gå igenom om det finns ytterligare tydliga sätt att påpeka de vuxnas betydelse för värdegrunden och för barnen utan att därmed frånta samhället som helhet det största ansvaret för att alltid i lagstiftning, myndighetsarbete och på arbetsmarknad bekämpa diskriminering och rasism. Det här är två sidor som båda måste samverka om vi ska nå ett samhälle där mänskliga rättigheter är självklara.
Herr talman! I en interpellationsdebatt i förra veckan om just skydd mot diskriminering delade statsrådet min uppfattning att bilden av den svenska lagstiftningen på diskrimineringsområdet är splittrad. Det gällande förbudet mot diskriminering finns i olika regelsystem för olika samhällsområden och diskrimineringsgrunder, sade statsrådet. Anser statsrådet att det i förslaget till den framlagda handlingsplanen finns en garanti för en likalydande, likagällande lagstiftning som innebär att en person i de grupper som handlingsplanen gäller inte hamnar mellan två eller flera lagsystem? Jag undrar också vart den parlamentariska utredningen tog vägen.
Herr talman! Svaret på den första frågan är ja. Jag läser: Man ska utreda en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Detta ska självfallet ske med en parlamentarisk utredning.
Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om de homosexuella, och påminna om att det också finns andra grupper i närheten. Jag tänker på de bisexuella och de transsexuella. De nämns inte alls i handlingsplanen. Man börjar nu tala om begreppet HBT personer. När det gäller de bisexuella så kanske det inte är riktigt lika stora problem som när det gäller de som kallas för transpersoner, och som är både transsexuella och transvestiter. De undantas från skyddet mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Även om det finns ett motiv för detta så är det besvärligt. Man ger ju mer eller mindre tydliga signaler om att de här personerna, dvs. transvestiter och transsexuella, faktiskt får diskrimineras. Jag hade hoppats att statsrådet i handlingsplanen hade arbetat med hela begreppet HBT. Det hade varit lite mer aktuellt just nu. Jag menar att man måste anpassa svensk lagstiftning så att den stämmer med Där har också frågan om de transsexuella och diskrimineringen av dem tagits upp. Det har gällt bl.a. diskrimineringen av de här grupperna i arbetslivet. De har det också väldigt besvärligt, och de kan också bli utsatta för våld och hot. Den andra frågan gäller en grupp som tas upp i handlingsplanen, nämligen samerna. Det talas om informationsinsatser för att underlätta deras anpassning osv. Men jag vill gärna säga att det är viktigt för mig att man också slår fast att man nu måste ratificera ILO-konventionen 169, som handlar om samernas rättigheter.
Herr talman! Det är en viktig frågeställning som tas upp. Den diskrimineringslagstiftning vi har i dag, som HomO jobbar med, handlar om homo-, bi och heterosexuella. Att vara transsexuell har inte med sexualitet att göra, utan det är en fråga om könsidentitet. Transvestiter blir ofta drabbade. Jag tycker också att handlingsplanen verkligen berör dem.
Det berörs inte i handlingsplanen, men jag tycker att det hade varit bra.
Diskriminering som riktas mot dessa grupper har ofta homofob bakgrund. Men jag är den första att säga, inte minst i diskussionen om hetslagstiftningen, att vi ska jobba intensivt för att se hur vi kan både uttrycka och förstärka skyddet. Det handlar trots allt om allas rätt att leva och vara den person man vill. Det är det som samhället måste skydda.
Herr talman! Detta är en svår fråga - det medger jag också. Men eftersom Europaparlamentet ändå har tagit fram regler och rekommendationer som handlar just om transsexuella så finns det möjlighet att överföra dem till svensk lagstiftning. Jag hoppas att detta också sker i det fortsatta arbetet. Jag fick aldrig något svar på min fråga om samerna.
Herr talman! Det är inte lätt att hinna svara på alla frågor här. Jag vill betona att detta inte är en färdig slutprodukt. Vi ska återkomma till många av frågeställningarna. Dit hör frågan om transsexuella och transvestiter, precis på det sätt som det frågades om här. Vi behöver ha en annan helhetssyn på all form av sexuell diskriminering. Samerna finns med som en viktig grupp - inte minst i minoritetspolitiken. Det finns också berört i handlingsplanen. Men jag vill betona att det handlar om all form av diskriminering. Man ska inte alltid behöva peka ut vilken grupp det handlar om. Denna handlingsplan berör all diskriminering och hur vi ska effektivisera kampen mot den. Samerna är en grupp som har och har haft stora problem med att få sin plats berättigad och erkänd i samhället. Det jobbar jag mycket med när det handlar om minoritetspolitiken.
Herr talman! Jag tycker att det är väldigt glädjande att skrivelsen har kommit fram och att man tar ett helhetsgrepp på de här frågorna. Det är ju likartade typer av diskriminering - det är bara det att den råkar rikta sig mot olika grupper i samhället. Det kan vara invandrare, homosexuella eller andra. Jag har en synpunkt på frågorna. Jag tycker att det är bra att det finns skydd mot diskriminering i arbetslivet för homosexuella. Men jag tror att det skyddet måste utvidgas till att även gälla skolpliktiga, värnpliktiga, vuxenstuderande och andra kategorier, t.ex. sådana som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och interner på fängelser med arbetsplikt. Man kan säkert tänka sig fler grupper också. Jag tror att det är viktigt att även dessa har ett skydd mot diskriminering. På flera av de här områdena, t.ex. inom högskolan och skolan, jämställs inom arbetsmiljölagen förhållandena med arbetslivet. Jag tycker självfallet också att det är viktigt att transsexuella och transvestiter får ett skydd mot diskriminering i arbetslivet. Förhoppningsvis skulle man kunna utvidga de områden som jag har räknat upp så att de även skulle gälla för transvestiter och transsexuella. Jag vill fråga om Mona Sahlin delar uppfattningen att det är viktigt att utvidga skyddet mot diskriminering till fler områden än arbetslivet och att det även ska gälla transsexuella och transvestiter.
Herr talman! Jag har först en reflexion. Jag tycker att många av frågorna understryker vikten av att vi hittar en mer samlad lagstiftning som säger: Det är inte tillåtet att diskriminera, punkt slut. Jag vill upprepa som svar den formulering vi har i handlingsplanen om möjligheterna till en generell lagstiftning mot diskriminering som omfattar alla eller flertalet diskrimineringsgrunder och samhällsområden. Därmed ligger mina tankar precis åt det håll som Hillevi frågade om här.
Herr talman! Jag kan liksom tidigare talare här uttrycka min glädje över den nationella handlingsplan som har kommit till. Jag ska vara ärlig, och säga att jag inte har hunnit läsa den. Men jag hoppas att de förväntningar jag har kommer att bli tillfredsställda i planen. Det är ett problem för många av våra nya svenskar, särskilt från utomnordiska länder, att komma in i det svenska samhället och bli en del av det. Vi har under alldeles för lång tid tagit hand om i stället för att ge hjälp till självhjälp. Nu är det hög tid att underlätta för de nya svenskarna att få möjlighet till arbete och egen utkomst. Att lära sig det svenska språket är en förutsättning för att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Men alltför många av de nya svenskarna känner dålig motivation att sätta sig på skolbänken när de ser hur andra nya svenskar står utanför arbetsmarknaden trots att de lärt sig det svenska språket. Nya svenskar med god utbildning från sitt hemland diskrimineras i dag när man inte ser till att deras utbildning är till någon nytta för dem här i vårt land. Vad finns med i planen för att förändra och förbättra deras möjligheter att komma in på den svenska arbetsmarknaden?
Herr talman! Jag vill betona att planen handlar om arbetet mot rasismen, mot homofobin och mot diskrimineringen. Den berör många av de områden som Birgitta Carlsson tog upp. Hela planen har både en genomgång och också konkreta förslag på hur vi ska förbättra skyddet mot diskriminering och hur vi ska underlätta för människor att bli sedda som individer och inte mötas av de fördomar som finns i dag på arbetsmarknaden. Många av svaren på Birgitta Carlssons frågor handlar om integrationspolitiken, om introduktionen och om svenska för invandrare och hur effektiv eller inte den är. Och det är viktigt nog, men det ska vi diskutera i det sammanhanget. Här berörs många av de frågor som handlar om hur vi får bort diskrimineringen. Det hoppas jag att Birgitta Carlsson kommer att känna tillfredsställelse över när hon har fått tid att läsa hela planen.

Herr talman! Först vill jag betona, precis som Marianne Andersson gjorde, hur viktigt språket är för integrationen och för möjligheterna på arbetsmarknaden. Men återigen vill jag vrida frågeställningen. Oavsett hur bra eller dålig svenska man pratar ska inte diskriminering, rasism, homofobi osv. förekomma. Det är därför vi måste återkomma till diskussion om det svenska språket och kvaliteten i sfi, och det finns det all anledning att göra. Jag tycker inte att det finns någon omvänd rasism. Det finns rasism, oavsett vem det är som är rasistisk mot vem. Jag tycker personligen att det är ett oerhört farligt att prata om uttrycket omvänd rasism. Oavsett om det är en vit som diskriminerar en svart eller tvärtom så är det rasism om det beror på att man nedvärderar en person beroende på ursprung, hudfärg eller sexuell läggning. Däremot finns det all anledning att vara vaken för syndabocksresonemanget, dvs. att det är deras fel och hade inte det varit si hade arbetslösheten varit lägre i Sverige. Detta använder de rasistiska grupperna ofta som ett av sina tyngsta och grövsta argument. Man måste vara vaken för hur det tas emot. Men, om jag får böna, använd inte uttrycket omvänd rasism!

Herr talman! Jag vill också rikta min uppskattning till Mona Sahlin för det här första steget i form av handlingsplanen som vi har fått i dag. Det är en handlingsplan som visar en tydlig riktning i de här frågorna. Jag förutsätter att även transfrågorna kommer att belysas i den utredning om en generell diskrimineringlagstiftning som Mona Sahlin tar upp. Jag skulle vilja fråga Mona Sahlin om man även tar upp sanktioner mot oss i den här handlingsplanen. Det är ju trots allt så att vi även har diskriminerande lagstiftning. Vi har t.ex. äktenskapsbalken kontra partnerskapslagen som inte står i paritet med varandra. Partnerskapslagen kan ses som en b-lag jämfört med äktenskapsbalken. Jag tycker att det är diskriminerande. Detsamma gäller homosexuellas barn och adoptionsfrågan. Det har ju lagts fram en utredning i förra veckan. Det är också en fråga om diskriminering. Vigselförrättare som vägrar viga homosexuella är också en fråga om diskriminering. Lagstiftningen är alltså också diskriminerande. Tas det även upp förslag på hur vi ska gå till väga med den diskriminerande lagstiftningen?
Herr talman! Jag tror att frågeställaren är väl medveten om att jag i många av de frågor som togs upp här håller med i sak. Men jag tror att det har varit viktigt att också här försöka göra en tydlig definition av arbetet som har med rasismen, den rena homofobin och främlingsfientligheten att göra. Det handlar om en genomgång av de lagarna och de förändringar som vi behöver göra. Det har varit ett svårt arbete att försöka hitta den begränsningen. Det gäller att nu verkligen rikta insatserna mot det som jag tror att vi alla kan känna är avgörande för om rasismen ska få ett starkare fäste eller inte. Om vi däremot skulle vidga det här arbetet till allt som handlar om allmän diskriminering eller fördomar, handlar det plötsligt om alla politikens områden och alla lagar. Med all respekt för att sakfrågan är viktigt och att jag till stora delar håller med, vill jag säga att den typen av frågor inte berörs i handlingsplanen.
Herr talman! Jag förstår självfallet att en sådan avgränsning måste göras. Jag kan bara konstatera att vi här i riksdagen får fortsätta det arbete som vi redan har påbörjat med att lyfta upp den lagstiftning som diskriminerar. Dessutom vill jag fråga: Kan vi förutsätta att även transfrågorna kommer att behandlas i den utredning som Mona Sahlin har aviserat?
Herr talman! Ja, på ett eller annat sätt. Jag är i dag osäker på hur. Jag tror att den frågeställningen behöver tas upp när det gäller många av de delar som finns med i handlingsplanen. Det gäller både utredningen och en del andra frågeställningar om hur vi jobbar mot diskriminering på olika myndigheter. Men transfrågorna behöver få en annan roll i politiken mot diskriminering och homofobi. Jag ska be att få återkomma till hur direktiven till utredningen ska se ut och om det ska finnas med där, vilket jag tror är nödvändigt.
Herr talman! Jag vill också säga att det gläder mig mycket att vi nu tar upp den här frågorna. Nu kommer vi att utreda en generell diskrimineringslagstiftning. Det är faktiskt en beställning från riksdagen. Jag är en av dem som har jobbat hårt för att det ska bli av. Jag tycker att det handlar om precis det som Mona Sahlin har sagt - det handlar om mänskliga rättigheter. Det är bra att vi diskuterar det utifrån den nivån. Jag har en fråga som gäller funktionshindrade människor. Detta gäller ju även den gruppen, även om vi inte har diskuterat det så mycket här i dag. Det handlar om ett diskriminerande bemötande och om tillgänglighet på olika sätt. Jag undrar om man kommer att hålla det vidare begreppet när det gäller den fysiska diskrimineringen av funktionshindrade. Jag tänker på om man är rörelsehindrad och inte kan komma in på en restaurang eller en affär och inte har möjlighet att gå och handla därför att det finns en fysisk otillgänglighet. Kommer det också in i detta med diskrimineringslagstiftningen?
Herr talman! Socialdepartementet har ganska nyligen gjort en handlingsplan som handlar om de funktionshindrades rättigheter. Jag kommer att fortsätta att hävda att i begreppet mångfald ingår också de funktionshindrade och deras problem och möjligheter i samhället. Det ska vara en naturlig del i mångfaldsarbetet. I den handlingsplan som vi pratar om nu, som tar sin avstamp - jag upprepar det igen - i rasism, homofobi osv., berörs inte specifikt de funktionshindrades situation, av samma skäl som jag tidigare har diskuterat med några frågeställare. Jag kan inte riktigt svara på frågan om handikappombudsmannen ska ingå i översynen. Men jag ser att det nickas ett ja. Det kommer att ingå i utredningen om alla olika diskrimineringslagar. Där kommer också funktionshindrade att ingå, så får vi se vad resultatet blir.
Fru talman! Jag har tidigare frågat statsrådet om det är så att det gäller de grupper som i dag innefattas när det gäller diskriminering i arbetslivet. Jag har fått ett ja på den frågan. Jag har inte heller hunnit läsa handlingsplanen. Men om det gör det innefattar det också de funktionshindrade. Det är möjligt att vi får se vad det kommer att innebära. Men tillgänglighet är också en diskrimineringsfråga när det gäller människor med funktionshinder.
Herr talman! Jag får också tacka så mycket för redovisningen och för att vi har fått en handlingsplan. Jag vill lyfta fram en fråga inom arbetsmarknaden. Det gäller de personer som läser sfi och inte når nivån inom sfi. De nekas ofta att stå till arbetsmarknadens förfogande hos arbetsförmedlingarna. Tänker statsrådet ändra detta på något sätt så att även den som inte kommer upp till nivån, men som klarar sig på svenska och är en duglig person som kan jobba, kan skriva in sig som arbetssökande? Det känns väldigt diskriminerande att nekas den rätten.
Herr talman! I integrationspolitiken kommer jag att både ta upp och sätta mig mer in i de frågeställningarna. Däremot finns inte den typen av frågeställningar med i handlingsplanen. Vi får återkomma till den frågan. Jag vill bara avsluta med att säga att jag tackar för det stöd och den uppbackning som finns i kammaren från många olika partier i kampen mot rasismen. Lika systematiska som rasisterna är att förtrycka människor med rasistiska, homofoba och främlingsfientliga inslag, lika systematiskt måste vårt försvar för demokratin vara. Tack så mycket.

Herr talman! Ola Karlsson har frågat vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkra att de tjänster som är viktiga för IT-utvecklingen och måste sändas i etern garanteras tillräckliga frekvensområden. Digital-TV och DAB-radio i marknätet riskerar enligt Ola Karlsson att låsa upp breda frekvensområden som annars kan användas till mobila Internettjänster, vilket skulle riskera att skada IT-utvecklingen i Sverige. Post och telestyrelsen, PTS, gjort en utredning om dess framtida användning. I rapporten konstaterar PTS att frekvensbandet, som i första hand är avsatt för rundradiosändningar, samtidigt är mycket väl lämpat för mobila teletjänster. PTS konstaterar vidare att den digitala tekniken innebär att frekvensutrymmet kan användas mer effektivt. PTS förordar en tidig avveckling av de analoga markbundna sändningarna för att undvika att övergångsperioden med parallella analoga och digitala sändningar blir onödigt lång. I rapporten föreslår PTS samtidigt att regeringen ska uttala att delar av frekvensbandet 470-862 MHz i framtiden bör avsättas just för mobila teletjänster. PTS rapport ligger till grund för regeringens förslag i budgetpropositionen för detta år om att digitala Teracom AB har i en skrivelse till regeringen den 17 januari i år påtalat behovet av förberedelser för ytterligare två digitala mark-TV-nät. I skrivelsen framhåller Teracom att de frekvensband som nyligen avsatts för tredje generationens mobiltelesystem, UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, och de som tidigare avsatts för digital-TV är helt åtskilda och att det därför enligt Teracom inte finns någon konkurrens mellan de båda systemen, vare sig på kort eller lång sikt. Teracom skriver att den allt snabbare förändringen av den internationella frekvenssituationen medför att behovet av att i närtid säkra frekvenskoordineringen av ytterligare två nät har ökat betydligt. Därför bör, enligt Teracom, regeringen uppdra åt PTS att skyndsamt verkställa en sådan koordinering. Teracom anför som skäl för en utbyggnad med två nya multiplexkanaler att dessa skulle möjliggöra ett större och bredare och därmed konkurrenskraftigare utbud i förhållande till programutbuden hos de stora aktörerna på kabel och satellit-TV-området. Teracoms skrivelse är för närvarande utsänd på remiss till den 16 februari i år, bl.a. just till PTS. Regeringen kommer därefter att ta ställning. Nya applikationer i informationssamhället kommer i framtiden att vara starkt beroende av trådlös kommunikation - i synnerhet av tredje generationens mobilkommunikation - där tillgången till radiospektrum kommer att vara en nyckelfaktor för att dessa ska kunna användas. Under Världsradiokonferensen förra året kom man fram till tre valfria frekvensband som kan rymma så mycket ytterligare spektrum för sådana applikationer som bedöms nödvändigt för att framtida industriell expansion ska kunna främjas. Vidare fastställdes fyra nya internationellt harmoniserade band som kan användas bl.a. för att tillhandahålla Internet via bredband i hemmet eller på offentliga platser. PTS har företrätt Sverige i dessa sammanhang, och vi på Näringsdepartementet har noggrant följt arbetet. Beträffande frågan om digital-TV ska sändas i marknät eller enbart via satellit har riksdagen, enligt vad jag tidigare har sagt, tagit ställning. Satellitsändningar har inte ansetts tillräckligt. Det bör dock undvikas att parallella sändningar digitalt och analogt sker under längre tid än vad som är nödvändigt. Så snart det kan anses möjligt bör de analoga sändningarna avvecklas för att på så vis frigöra frekvenser. Dock är det för tidigt att nu säga när ett beslut om detta kan fattas.
Herr talman! Jag ska börja med att tacka för svaret och även konstatera att jag tror att det här är en av de viktigare frågor vi har att diskutera här i riksdagen, i regeringskretsen och på andra ställen. Just frekvensutrymmet, även om det låter torrt och tråkigt, kommer att avgöra möjligheten för många nya applikationer inom IT.

Frekvensbristen kommer att avgöra om det bara är några få hundra kilobit som vi kommer att kunna ta del av i mobila tjänster eller om det rör sig om megabit. Det öppnar helt andra möjligheter. Det handlar om mobiltelefoni, mobila datatjänster och olika typer av mobila bredbandstjänster, radiobaserade sådana. Jag tycker att det finns anledning att vara orolig till följd av den utveckling vi ser i dag i Sverige, där inte minst digital TV och digital radio, DAB-radio, tar upp stora frekvensområden utan att det leder till att det går att effektivisera de analoga frekvensområdena. Ett bra exempel på detta är DAB-radion, där sändningar nu har pågått sedan 1995. Enbart sändningskostnaderna är 70 miljoner kronor per år, och elaka tungor gör gällande att det bara finns elva mottagare i hela landet. Nu tror jag att det är elaka tungor, jag tror att det är något fler, i alla fall 500 mottagare. Men det finns ingenting i dag som tyder på att utvecklingen kommer att ta fart. När det gäller digital TV handlar behovet av ytterligare frekvenser snarast om att kunna konkurrera med satellit och kabelbolagen. Det handlar inte om möjligheten att effektivisera de analoga frekvenserna. Det paradoxala är att de som i dag nyttjar de analoga frekvenserna i marknätet är de som i praktiken är nöjda med TV 1, TV 2 och TV 4. Det finns i dag ingenting som tyder på att de som är nöjda med det utbudet skaffar utrustning för att ta emot de digitala signalerna i marknätet, från satellit eller via kabel. Det finns ingenting som tyder på att utvecklingen leder till effektivare frekvensanvändning. Just möjligheten att ha en effektiv frekvensanvändning borde leda till att man då säger: "Stopp! Halt!" Det kanske inte är rimligt att ge ytterligare frekvensutrymme för digital radio och digital TV förrän vi ser att det faktiskt gör nytta ur frekvensanvändningssynpunkt. Här skulle jag vilja pressa statsrådet: Vad kan statsrådet och Näringsdepartementet göra för att se till att de andra viktiga områdena får tillräckliga frekvensområden?
Herr talman! Först vill jag hålla med inledningen på Ola Karlssons inlägg, dvs. hur viktig och stor frågan är. Det är just bakom termer som kan låta väldigt tekniska och ointressanta, som frekvensutrymme, som framtidsfrågorna finns, inte bara för industrin utan också för oss som medborgare. Det gäller våra möjligheter att utveckla kommunikationer och dessutom få många nya spännande tjänster. De avgör tillsammans mycket av Sveriges framtid - som den IT-nation vi är i dag. Det är också ett faktum att frekvensutrymmet är en begränsad naturresurs. Därför är det viktigt vilka principer man använder för att fördela och ge möjlighet att använda detta utrymme. Det förtjänar på många sätt större uppmärksamhet i den allmänpolitiska debatten. Så spännande har jag lärt mig att det området är. Jag är väl medveten om att Ola Karlsson nu diskuterar många frågeställningar som han ofta diskuterar med kulturminister Marita Ulvskog. Jag ansvarar för just de tekniska aspekterna, lagstiftningen och fördelningen av frekvensutrymmet. Däri ryms givetvis också mycket av kulturpolitiska dimensioner. Jag vill en gång till betona det som i dag är relevant för mig att kommentera, nämligen Teracoms skrivelse där mycket av dessa frågeställningar finns med, och vi kommer att få in remissvaren den 16 februari - vilket är snart. Därefter får vi återkomma till de ställningstaganden som regeringen vill göra. Jag vill upprepa det jag sade i slutet av mitt svar, nämligen att det är viktigt att se till att parallella analoga och digitala sändningar inte sker för länge och att det är viktigt att sätta upp en tidpunkt för när de analoga sändningarna kan avvecklas. Det är för tidigt och omöjligt för mig att gå in på det i dag.
Herr talman! Vi är helt överens om behovet av att effektivisera frekvensanvändningen. Jag vill ändå understryka och peka på att även om det är viktigt att vi inte har parallella sändningar, är det ingenting i dag som tyder på att de digitala sändningarna leder till att de analoga sändningarna kommer att kunna avvecklas. Det är viktigt att departementet i sitt beredningsarbete framöver tar in uppgifter och verkligen prövar hur många, och vilka grupper, det är som de facto har skaffat de digitala mottagarna. Allt tyder på att det är bara fråga om de som i dag är intresserade av betalkanaler. I Storbritannien är det bara 5 % av dem som har skaffat digitala mottagare som har gjort det för gratiskanalerna. Är det samma utveckling i Sverige - vilket det inte finns indikationer på att det inte skulle vara - kommer inte de digitala sändningarna att leda till en möjlighet att effektivisera de analoga sändningarna i marknätet. Jag tror snarare att det är digitala sändningar via satellit, kabel och bredband som kommer att vara intressanta för övergången till det digitala TV-utbudet. Här tror jag att just Näringsdepartementet har en viktig uppgift vad gäller att bevaka att TV-området totalt inte får breda ut sig så mycket i frekvensområdet att det låser andra viktiga tjänster. Inte minst är detta viktigt för alla dem som bor på landsbygd och glesbygd, där det sannolikt är radiobaserade tjänster som kommer att vara bland de mest ekonomiska och intressanta för att klara en bra bredbandsutbyggnad. Det kommer sannolikt att vara för dyrt att dra optofibrer eller svartfibrer. Många av de elbaserade bredbandslösningarna kommer sannolikt också att vara lite för dyra, därför att inkopplingsstationerna kommer att ligga för långt ifrån. Det är sannolikt radiobaserade lösningar som kommer att vara modellen för en stor del av den svenska landsbygden. Det vore dumt och fel att låsa möjligheterna genom att ge TV, som ändå kan sändas ut på andra sätt, alltför stort utrymme i etern.
Herr talman! Först vill jag betona att Sverige är aktivt i Världsradiokonferensen, WRC 2000, just med många av de utgångspunkter som Ola Karlsson redogjorde för. Som en allmän iakttagelse, eftersom Ola Karlsson så hårt dömer ut en form av tekniken, vill jag sätta upp ett litet varnande finger för att det är många gånger som vi politiker har dömt ut eller haft åsikter om vilken teknik som kommer att vara den stora i framtiden. Väldigt ofta har vi haft fel. Man kan vara lite försiktig med att uttrycka sig så svepande som Ola Karlsson har gjort. Men ändå vill jag betona att vi i dag inte låser för mycket av frekvensutrymmet i TV, som det gavs uttryck för. Vi tillser redan i dag att det finns många användningsområden inom frekvensutrymmet. Det är viktig att fortsätta, inte minst som ansvarig på Näringsdepartementet, att tillse att det utrymmet kommer att bestå även i framtiden och växa. Jag vill också betona att jag ser det som oerhört viktigt att allmänt sett försöka se till att fler får tillgång till frekvensutrymmet. Det har en bakgrund i att det gynnar såväl konkurrensen som den tekniska utvecklingen på området. Detta förtjänar en större uppmärksamhet i den politiska debatten, eftersom sambandet mellan utvecklandet av de tekniska tjänsterna, tillgången till frekvensutrymmet och Sveriges ställning som IT-nation hänger så intimt samman. Dessa frågor har en oerhört viktig roll i kulturpolitiken men spelar också en central roll för näringslivets utveckling.
Herr talman! Jag tror att jag kan konstatera att vi på det här området är relativt överens, dvs. att både Näringsdepartementet och jag själv har en inställning att det är väldigt viktigt att tillräckliga frekvensområden blir tillgängliga för de viktiga tjänsterna. Det vore fel att döma ut olika typer av teknik. Man ska akta sig för det. Man ska också noga granska och noga fråga efter vad det är som tyder på att den här tekniken kommer att leda till de resultat man har satt upp som önskemål. DAB-tekniken sades från början vara det stora medlet att effektivisera frekvensanvändningen för radio. Det skulle vara tekniskt lysande, det skulle bli bättre ljudkvalitet och det skulle slå igenom snabbt. Efter sex års sändningar kan vi konstatera att det inte har gett någonting annat än mycket stora kostnader för Sveriges Radio. Bara sändningskostnaden är 70 miljoner per år för att nå mindre än 500 lyssnare. Det har inte lett till att man har kunnat effektivisera frekvensanvändningen ett dugg. Därför skulle jag vilja understryka rådet till Näringsdepartementet: Granska vilka effekter detta ger vad gäller möjligheten att effektivisera frekvensanvändningen! Granska också digital-TV på samma sätt!

Fru talman! Magda Ayoub har ställt tre frågor till mig. Avser regeringen verka för att exempelvis aidssjuka och dialysberoende utlänningar som sökt asyl och väntar på besked ska ges tillgång till vård utöver den akutvård de redan i dag har tillgång till för dessa sjukdomar? Avser regeringen verka för att ett avtal upprättas mellan staten och Landstingsförbundet också när det gäller vuxna asylsökande som nekats asyl? Vad avser regeringen göra med de oklara regler som för närvarande råder på detta område? Reglerna för hälso och sjukvården i Sverige kan härledas från de FN-konventioner om mänskliga rättigheter som slår fast människors medicinska behov av hälso och sjukvård. Dessa konventioner lägger ett ansvar på alla världens stater att tillgodose att deras medborgare får den hälso och sjukvård som de behöver. För svensk del tillförsäkras inte bara svenska medborgare utan alla människor som är bosatta i landet detta genom hälso och sjukvårdslagen. Därutöver tar svensk sjukvård ett ansvar för att erbjuda omedelbar vård - om inget annat följer av EU:s regler eller av någon annan för Sverige bindande överenskommelse - till människor som av olika skäl temporärt vistas i Sverige utan sådan varaktighet att de kan anses som bosatta i landet. Även denna vård regleras i hälso och sjukvårdslagen. Hälso och sjukvården för asylsökande m.fl. regleras i en särskild överenskommelse mellan staten och Landstingsförbundet som går utöver landstingens skyldigheter enligt hälso och sjukvårdslagen. Överenskommelsen innebär att landstingen för sin del ska ge asylsökande akut vård och tandvård samt vård och tandvård som inte kan anstå, dvs. sådan vård som behövs för att förebygga akuta sjukdomstillstånd. Bromsmediciner till aidssjuka och dialys till personer med nedsättning av njurfunktionen, vilka är de två konkreta exempel som Magda Ayoub tar upp i sin interpellation, ingår i akut vård eller vård som inte kan anstå. Därutöver ges viss annan vård såsom mödrahälsovård och förlossningsvård. Staten å sin sida lämnar ersättning till landstingen för denna vård. Sådan vård som faller utanför dessa kriterier och där läkare gör en medicinsk bedömning att en måttlig fördröjning inte medför allvarliga följder för patienten ersätts inte av staten. Asylsökande som inte fyllt 18 år erhåller samma hälso och sjukvård inklusive tandvård som i Sverige bosatta barn. 2000 om att barn som hålls gömda inför verkställigheten av ett avvisnings eller utvisningsbeslut, ofta kallade gömda barn, ska tillförsäkras sjukvård enligt samma grunder som asylsökande barn. Skälen för detta är att regeringen - i enlighet med barnkonventionens intentioner - vill försäkra dessa barn, som ju ofrivilligt befinner sig i en särskilt utsatt situation, samma hälso och sjukvård som i Sverige bosatta barn. Staten ersätter landstingen också för denna vård. Fru talman! Landstingen har självfallet skyldighet att erbjuda omedelbar vård till vuxna som gömmer sig för att undvika verkställighet av en avvisning eller utvisning på samma sätt som till alla andra som tillfälligt vistas i Sverige. Magda Ayoub säger att sådana personer är flyktingar. Jag håller inte med henne om det. Dessa personer är inte heller längre asylsökande. Det handlar här om utlänningar som har sökt asyl eller uppehållstillstånd i Sverige, som har fått sin sak prövad och som inte har befunnits vara i behov av skydd undan förföljelse eller av något annat skäl bör få stanna i Sverige. Han eller hon ska således snarast lämna landet. Det skulle enligt min mening vara en inkonsekvent och otydlig ordning om staten skulle ersätta landstingen för hälso och sjukvård till personer som inte har rätt att vistas i Sverige enligt samma ordning som gäller för asylsökande. En flykting däremot har rätt att stanna i Sverige, och han eller hon får då hälso och sjukvård enligt samma ordning som gäller för i Sverige bosatta personer. kommer Socialstyrelsen att omarbeta sina Allmänna råd vad avser hälso och sjukvård till dessa utlänningar. Syftet med denna omarbetning är främst att förtydliga de allmänna råden så att landstingen erhåller bättre vägledning om vilken hälso och sjukvård som staten ersätter. Det finns dock ingenting i hälso och sjukvårdslagen eller i överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om hälso och sjukvård till asylsökande m.fl. som hindrar ett landsting från att sätta in behandling utöver vad som gäller enligt dessa regelverk. Staten lämnar dock ingen ersättning för sådan vård.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet Maj-Inger Klingvall för svaret. Svaret på interpellationen är nästan identiskt med svaret på samma fråga som jag ställde till samma statsråd i november förra året. Statsrådet försöker berätta om de regler som gäller i dag. Dessa regler känner jag redan till, och jag ställer mina frågor för att få en ändring på dessa regler. Jag ska igen ta upp mina frågor till statsrådet som jag vill ha ett konkret svar på. 1. Kommer statsrådet att verka för att exempelvis aidssjuka och dialysberoende flyktingar som sökt asyl och väntar på besked ska ges tillgång till vård utöver den akutvård som de redan har tillgång till för dessa sjukdomar? 2. Kommer statsrådet att verka för att ett avtal upprättas mellan staten och Landstingsförbundet också när det gäller vuxna asylsökande som nekats asyl? Detta kan inte leda till ökat antal asylsökande eftersom det handlar om de personer som redan befinner sig i Sverige. 3. Vad avser statsrådet att göra med de oklara regler som för närvarande råder på detta område? Fru talman! Statsrådet hänvisar till en överenskommelse som innebär att landstingen får sin del ska ge asylsökande akut vård och tandvård samt vård och tandvård som inte kan anstå, dvs. sådan vård som behövs för att förebygga akuta sjukdomstillstånd. Bromsmediciner för aidssjuka och dialys för personer med nedsättning av njurfunktionen ingår i akut vård eller vård som inte kan anstå. Menar verkligen statsrådet Maj-Inger Klingvall att det är sådana regler som gäller i dag? Om svaret är ja, ställer jag igen min fråga. Det var den tredje frågan som jag ställde. Vad avser statsrådet att göra med de oklara regler som för närvarande råder på detta område? Även om staten och Landstingsförbundet enades i mars 2000 om att barn som hålls gömda inför avvisnings eller utvisningsbeslut ska tillförsäkras sjukvård enligt samma grunder som asylsökande barn råder i dag oklarhet om dessa regler. Jag tror knappast att man har gjort det. Jag vet själv av mina erfarenheter att sjukvårdspersonal inte ens vet att de kan ge avgiftsfri sjukvård till asylsökande barn. En del landsting har avgiftsfri sjukvård för barn. Likaså ska vården vara avgiftsfri för asylsökande barn. Många gånger får barn ändå betala för detta. Fru talman! Statsrådet vill inte kalla de personer som har fått avslag på sina asylansökningar för flyktingar eller asylsökande. Man vill kalla dem för utlänningar som har sökt asyl i Sverige. Dessa utlänningar betraktar sig själva som asylsökande som har nekats asyl i Sverige. Jag vill lyfta en viktig fråga som finns i min interpellation. Kommer gömda vuxna flyktingar att kunna få samma vård som asylsökande? Kan man upprätta ett sådant avtal med landstingen liknande avtalet angående gömda barn? I detta fall handlar det om svårt sjuka personer som har behov av akut vård eller vård som inte kan anstå.
Fru talman! Låt mig på nytt besvara den första frågan om vad som ingår i akut vård och vård som inte kan anstå. Att behandla aidssjuka och ge dialys till dem som har nedsatt njurfunktion är naturligtvis alltid en läkarbedömning. De bedömer vilka terapier man ska använda sig av. Men enligt den information jag har ingår detta i det som inte kan anstå. För många handlar det ju faktiskt verkligen om en oerhört viktig terapi, t.ex. dialys om man har en nedsatt njurfunktion. Sedan gäller det trovärdigheten i hälso och sjukvården. Den lagstiftning vi har innebär att är man bosatt här i landet, har man fått besked om sitt uppehållstillstånd, har man rätt till fullständig hälso och sjukvård som vuxen. För barnen gäller detta oavsett omständigheterna. Vare sig det är fråga om bosatta, asylsökande eller gömda barn har de fullständig rätt till hälso och sjukvård. Om man är asylsökande har man rätt till akut hälso och sjukvård och vård som inte kan anstå. Är man tillfälligt här i landet har man rätt till akut sjukvård. Det finns liksom tre nivåer i det som vi reglerar via hälso och sjukvårdslagen. Jag tycker att den här lagstiftningen är väldigt tydlig och inte otydlig som Magda Ayoub menar i sitt inlägg. Tydligheten är också viktig gentemot de personer som har blivit prövade och fått avslag på sin asylansökan. De ska återvända till sina hemländer.

Däremot är det så att om man lider av oerhört allvarliga sjukdomstillstånd är det skäl att få stanna av humanitära skäl. Jag tycker att väldigt mycket av det som Magda Ayoub tar upp som otydligheter inte är det. Jag tycker att vi har en väldigt tydlig lagstiftning på det här området. Vi inledde diskussionen med att tala om vad som ingår. Det gällde Magda Ayoubs konkreta fråga om detta med dialys och aidsbehandling. Där ligger det här uppdraget att omarbeta de allmänna råden vad avser hälso och sjukvård till utlänningar som är asylsökande. Det är för att förtydliga innehållet i akutsjukvård och sjukvård som inte kan anstå.
Fru talman! Bara i Stockholmstrakten lever ett fyrtiotal gömda afrikanska invandrare med en svår hemlighet. De bär på hiv. Men de kan varken räkna med läkarvård eller mediciner. Utan uppehållstillstånd får de ingen sjukvård. Den aidssjuka afrikanska kvinnans öde, hon som nekades bromsmedicin, berörde många. Detsamma gäller fallet med kvinnan Fitnete från Hultsfred som behöver njurtransplantation för att rädda livet. Det fallet blev uppmärksammat genom medierna. Jag var själv i Hultsfred i helgen och fick höra en hel del om det. Det blev en insamling till en operation som nådde målet med råge. Man samlade ihop 407 351 kr. Denna summa noterades i onsdags. Men det fanns ingen plan för hur man skulle gå vidare när pengarna kom in. Det här skapar problem för landstingsledningen. Det blev till slut klart att kvinnan ska få transplantationen utan administrativt käbbel. Landstingsrådet grep in på fredagen och fick landstingsledningen att ställa upp för att direkt ordna en transplantation. De personer som lider av svåra symtom mår väldigt dåligt. De är oerhört deprimerade och lever i en väldigt svår situation. De får inte mycket hjälp. Det gäller även om de har nekats asyl. Fru talman! Jag har undersökt vilka regler som gäller i andra länder i t.ex. Europa. I England, Holland och Portugal ges personer som befinner sig illegalt i landet rätt till akut sjukvård. Om statsrådet anser att de tidigare nämnda patienterna med hiv, eller patienter som behöver dialysbehandling, ingår i akut vård eller vård som inte kan anstå frågar jag igen: Är statsrådet beredd att få till stånd en harmonisering av dessa regler i Europa när Sverige har ordförandeskapet?
Fru talman! Det här är en fråga som jag förstår att Magda Ayoub är väldigt engagerad i. Det handlar naturligtvis väldigt ofta om människor som själva upplever att de har väldigt goda skäl att få stanna i vårt land. Man har inte accepterat sitt avslagsbeslut utan väljer att i stället gömma sig. Bland dem finns det säkert flera som är i behov av hälso och sjukvård. Därför upprepar jag det jag sade förut; även den som är gömd, liksom den som är på tillfälligt besök i Sverige, har rätt till akut hälso och sjukvård. Till slut är det alltid en läkare som avgör vad en viss patient behöver i form av akut hälso och sjukvård. Men för att vi ska bli mer säkra på innehållet i hälso och sjukvård och sjukvård som inte kan anstå finns nu det här uppdraget lämnat till Socialstyrelsen. De ska komma tillbaka med nya Allmänna råd. Det tycker jag kan vara en trygghet i framtiden; att det finns en ökad tydlighet i detta. Samtidigt måste det ändå vara så när vi ser till våra rättsprinciper att när man har fått ett avslagsbeslut bedöms man inte vara i behov av skydd. Man ska återvända till sitt hemland. Att i det läget inbegripa alla dessa människor och alla som tillfälligt finns i landet - det är ju väldigt svårt att göra rimliga avgränsningar - i rätten till fullständig hälso sjukvård tror jag skulle skapa en otydlighet som är oerhört stor och, framför allt, minska legitimiteten omkring vår utlänningslag. Som jag sade är det dock viktigt att vi tydliggör innehållet i den akuta hälso och sjukvården.
Fru talman! Det känns lättare att höra att något är på gång inom Socialstyrelsen. Jag tackar för att det blir lite mer tydligt på den punkten. De regler vi har om läkaretiken i Sverige stämmer inte alltid överens med praktiken. Det finns tillfällen då landstingen tar emot gömda flyktingar som söker läkarvård utan att ta betalt. De väljer att följa läkaretiken men bryter samtidigt mot reglerna. Det här är ett bekymmer för läkarna. Regeringen bör utreda detta och sedan fatta ett beslut. Statsrådet tycker att det är fritt fram för landstinget att på egen bekostnad erbjuda all vård om behövs. Men blir inte det konstigt? Landstinget är också en myndighet som har att rätta sig efter lagar, t.ex. hälsooch sjukvårdslagen. Och sedan är det är okej att vissa ses som vårdbehövande medan andra kan göra lite som de vill. Jag tycker att statsrådet är inkonsekvent i sin syn på myndigheter när det gäller detta. Nu efterlyser jag en lagändring för vuxna gömda flyktingar som lider av svåra sjukdomar. Jag vill understryka att det är svåra sjukdomar det handlar om. Denna lagändring ska fungera på samma sätt som den lagändring som gjordes våren 2000 som ger flyktingbarn rätt till vård oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Det vore gynnsamt om regeringen fattade ett beslut om vuxnas situation som går i samma riktning som när det gäller barnen. Det är oerhört angeläget med en sådan lagändring för flyktingar som har svåra sjukdomar. Jag tycker att man ska ändra lagen så att den som bär på en livsfarlig smitta eller lider av en svår sjukdom ska få vård och inte enbart akutvård.
Fru talman! Jag vill bara klargöra ett påstående från Magda Ayoub, nämligen att en läkare som skulle ge mer än någonting som skulle finnas i något regelverk skulle bryta mot reglerna. Men det finns inga sådana regler. Det som sker är att staten inte ersätter den sjukvård som går utöver. Det är inte fråga om att någon läkare bryter mot några regler. Sedan vill jag upprepa mitt ställningstagande att det skulle bli oerhört otydligt och det skulle uppstå en oerhört märklig situation om den som har fått beslutet att det inte finns behov av skydd i Sverige, samtidigt skulle få fullständig hälso och sjukvård.

Fru talman! Göran Lindblad har ställt två frågor till mig angående behovet av arbetskraftsinvandring. Jag är glad att Göran Lindblad ställer dessa angelägna frågor. Migrationspolitiken, inklusive frågan om arbetskraftsinvandring, har fått ökad uppmärksamhet inom EU under det senaste året. Detta beror på ett flertal omständigheter, bl.a. den demografiska förändringen med låga födelsetal och ökad medellivslängd. En debatt har sedan en tid pågått angående arbetskraftsbrist på kort sikt och beträffande befolkningens förändring och behovet av arbetskraftsinvandring på längre sikt. Jag har själv deltagit aktivt i debatten, både i Sverige och internationellt. Min bedömning är att Sverige tillhör de mest aktiva länderna i dessa frågor. Vad gäller frågan om det svenska regelverket och arbetstillstånd vill jag nämna följande. Göran Lindblad har i sin interpellation påpekat att endast några hundra arbetstillstånd utfärdas per år. Detta är riktigt endast vad gäller permanenta uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl. Utöver sådana tillstånd har antalet tillfälliga arbetstillstånd ökat under senare år. Förra året beviljades sammanlagt nära 20 000 tillfälliga arbetstillstånd. Detta är en kraftig ökning från 15 000 år 1999. En del av dessa tillstånd har förlängts och kan gälla olika tidsperioder från några dagar upp till 48 månader. Migrationsverket och Arbetsmarknadsstyrelsen är de myndigheter som ansvarar för utfärdandet av arbetstillstånd. Myndigheterna kan i samråd med arbetsmarknadens parter utnyttja den flexibilitet som finns inom gällande regelverk. Detta har möjliggjort en ökning i antalet tillfälliga arbetstillstånd. Avgörande är bl.a. arbetsmarknadsläget och om det råder nationell brist på arbetskraft som inte kan fyllas av arbetstagare i Sverige eller medborgare i Regeringen har uppdragit åt Migrationsverket att i samarbete med Arbetsmarknadsstyrelsen lämna förslag på vad som kan göras inom gällande lagstiftning för att bättre kunna tillgodose de ökade behoven av arbetskraft, främst inom data och teknikyrken samt undervisnings och vårdyrken. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2001. Med ledning av Migrationsverkets rapport kommer jag att göra en bedömning av hur väl regelverket är anpassat till behovet av arbetskraft utanför EU/EES-området. I detta sammanhang vill jag också understryka att det är viktigt att eventuell arbetskraftsinvandring inte medverkar till arbetslöshet bland personer med utländsk bakgrund i Sverige. Vi måste i första hand se till att de som redan bor här i landet kommer in på arbetsmarknaden. Ytterst handlar ju frågan om en obalans mellan utbud och efterfrågan av arbetskraft. Utbudssidan kan påverkas på olika sätt genom arbetsmarknadspolitiken, t.ex. utbildningsinsatser. För övrigt vill jag nämna ytterligare några initiativ på detta område. Utrikesdepartementet har sedan en tid lett diskussioner på statssekreterarnivå inom Regeringskansliet angående bristen på arbetskraft och eventuellt behov av arbetskraftsinvandring. En arbetsgrupp med representanter från flera olika departement har tagit fram ett första analysunderlag. Detta underlag kommer att vara en av flera utgångspunkter för det fortsatta arbetet som planeras ske i en ny styrgrupp av statssekreterare samt en arbetsgrupp som ska samordnas av Näringsdepartementet. Uppdraget är att under år 2001 beskriva utbudet av arbetskraft i Sverige och ge förslag till åtgärder i syfte att öka arbetskraftsutbudet. Även frågor om arbetskraftsinvandring kommer att ingå i analysen. Fru talman! Vad gäller Göran Lindblads fråga om samarbetet i EU, vill jag säga att kommissionen i slutet av förra året lade fram ett Meddelande om en gemensam invandringspolitik. I detta meddelande föreslås på längre sikt ett mer omfattande samarbete för att samordna information och åtgärder för att tillgodose behovet av arbetskraftsinvandring i medlemsländerna. Enligt kommissionen behövs det först, och jag delar denna bedömning, en bred debatt i frågan i medlemsländerna och i Europaparlamentet. Resultatet av denna debatt kommer att behandlas vid en konferens under det belgiska EU-ordförandeskapet i höst. Konferensens slutsatser ska bilda underlag för kommissionens vidare initiativ på området. Regeringen stöder detta arbete och vi har ett nära samarbete med Belgien. Det som jag vill lyfta fram i debatten är främst tre saker. Den demografiska förändringen är en av huvudpunkterna på dagordningen för Stockholmstoppmötet om sysselsättning i mars. Ökad rörlighet är ett sätt att möta denna utmaning, och jag och regeringen anser att rörligheten inom EU/EES-området måste öka. Det är också viktigt att ta hänsyn till arbetskraftspotentialen i kandidatländerna. När kandidatländerna blir nya medlemsländer tillför dessa nya möjligheter på arbetsmarknaden som bör tas till vara. Fri rörlighet på EU:s inre marknad bör gälla fullt ut även för tredjelandsmedborgare som stadigvarande bor i någon av EU:s medlemsstater. Enligt planerna kommer kommissionen att lägga fram ett utkast till gemenskapslagstiftning i mars månad. Förslaget kommer att börja behandlas i rådet under det svenska ordförandeskapet.
Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Maj Inger Klingvall för det positiva svaret på Göran Lindblads interpellation. Det är väldigt glädjande att regeringen arbetar med frågorna som rör arbetskraftsinvandring eftersom dessa är av stor betydelse för de personer som söker arbete och också för Sveriges framtida utveckling. Samtidigt vill jag understryka att Kofi Annan, som den senaste i raden av ledande personer, har lyft fram behovet av ökad arbetskraftsinvandring i Europa och Sverige. Att Kofi Annan gör detta i egenskap av FN:s generalsekreterare tycker jag är viktigt att beakta. Uppenbarligen anser FN:s generalsekreterare inte att Sverige gör tillräckligt när det gäller arbetskraftsinvandring, eftersom han har lyft upp frågan på dagordningen och även betonade den under sitt besök i Sverige. Statsrådet Maj-Inger Klingvall nämner flera saker som regeringen har vidtagit för att diskutera och underlätta arbetskraftsinvandringen. Men jag skulle vilja säga att det behövs konkreta åtgärder och inte bara diskussioner. Det är bra med diskussioner. Det behövs förberedande diskussioner och diskussioner under arbetets gång för att nå resultat. Jag hoppas att regeringen kommer att arbeta för att nå ett resultat. Att frågan om arbetskraftsinvandringen är angelägen kan vi se redan i dag. Det råder brist på arbetskraft, ofta specialutbildad. Detta är regeringen medveten om i andra sammanhang, t.ex. när man införde skattelättnader för utländska experter som kommer hit till Sverige och arbetar. Jag skulle vilja säga att det även behövs andra åtgärder. Fru talman! Statsrådet Maj-Inger Klingvall nämnde olika yrkesgrupper där det behövs arbetskraftsinvandring. Jag skulle vilja säga att det är många fler yrkesgrupper som är berörda. Vi har stundande pensionsavgångar. Det blir stora grupper när 40-talisterna går i pension. Detta är någonting som lyfts fram i olika prognoser, såväl från Statistiska centralbyrån som från långtidsutredningar osv. Det har talats om att stora delar av Sveriges befolkning kommer att vara pensionärer. Det behövs en större grupp människor som kan bidra till försörjningen genom att betala in skatter så att vi har kvar inkomster för de utgifter som finns, men också därför att de offentliga utgifterna kan beräknas öka. Visserligen är pensionssystemet förändrat i Sverige. Det är mycket bra att det är det. Men jag skulle vilja säga att när 40-talisterna har gått i pension kommer ytterligare åtgärder att behöva vidtas för att vi ska ha kompetenta personer på arbetsmarknaden men också för finansieringen. Med detta kvarstår Göran Lindblads frågor om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta arbetskraftsinvandring.

Fru talman! Jag tog tillfället i akt. Jag har en helt annan åsikt i den här frågan. Allt oftare hör man krav resas på att Sverige måste arbeta för öka arbetskraftsinvandringen. Det är givetvis positivt när de ekonomiska hjulen snurrar så pass att vi måste se oss om för att få tag på arbetskraft. Men att börja ropa på arbetskraftsinvandring är att börja i fel ände. Under lång tid har vi haft en relativt hög invandring. Däremot har människor inte haft arbete. Det är dock ställt utom allt tvivel att en inte oansenlig grupp av dessa invandrare med god marginal uppfyller de krav på kompetens som efterfrågas när man talar om arbetskraftsinvandring. Innan vi börjar inventera hos resten av världen för att locka hit arbetskraft måste vi se över den kompetens som finns runtomkring oss redan i dag. Det finns många välutbildade individer inom många olika områden som i dag går arbetslösa eller är sysslolösa med alltför okvalificerade uppgifter i förhållande till sin kompetens. Detta är en bortglömd resurs som vi behöver använda oss av. Fru talman! Det strukturella problemet med att medborgare med utländska namn och mörk hy diskrimineras måste givetvis hela tiden motarbetas. Här måste vi hitta nya lösningar vad gäller både lagstiftning och attitydpåverkan. Men vid sidan av detta stora problem finns det goda exempel på lösningar. En bidragande orsak till många invandrares svårighet att ta sig in på arbetsmarknaden är naturligtvis språket. Det system vi har i dag med sfi, svenska för invandrare, lämnar mycket att önska. Vi måste se till att vi har en fungerande svenskundervisning som är anpassad efter den kunskapsinhämtningsförmåga som den enskilde individen har. Utrymme måste beredas för en mer differentierad svenskundervisning där nivån sätts utifrån vilka förkunskaper den enskilde har, vilken takt han eller hon vill läsa i osv. - kort sagt ett mer flexibelt system än dagens.
Fru talman! Jag har hamnat i den något ovanliga och angenäma situationen att kunna hålla med två debattörer som har kommit in i debatten från två lite olika håll. Jag tror att det är viktigt att inse att vi har ett behov av arbetskraft på kort sikt och att vi har ett behov av arbetskraft på lång sikt. Vi kan klara framför allt det kortsiktiga behovet genom att fortsätta med en viss arbetskraftsinvandring med utgångspunkt i behoven på arbetsmarknaden men också i det som är det viktiga innehållet i Magda Ayoubs inlägg, nämligen att se till den potentiella resurs vi redan har i landet. Då handlar det naturligtvis om invandrare som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden men också om andra grupper som ännu inte kommit in. För funktionshindrade kan man fortfarande ytterligare stärka möjligheterna till arbete för kvinnor. Det handlar om utbildningsinsatser och kompetensutvecklingsinsatser. När det gäller invandrare handlar det också om validering av både utbildning och yrkeserfarenhet. Jag tycker att vi borde kunna bli betydligt bättre. Sedan handlar det mycket om matchning, alltså behov och efterfrågan. Jag tror att vi också kan utveckla de möjligheterna. Det handlar om att öka rörligheten, som jag också säger i mitt interpellationssvar. Jag vill bara ge några sifferexempel. Jag nämner i mitt svar att vi förra året hade 20 000 arbetstillstånd som gällde länder utanför EU EES-området var tillstånden drygt 3 000. Det innebär att vi har en förhållandevis liten rörlighet inom den här stora arbetsmarknaden. Jag tror att vi kan åstadkomma en betydligt bättre situation. Där ligger också detta med tredjelandsmedborgarens möjligheter att få samma rättigheter. Till Margareta Cederfelt vill jag säga något om situationen på kort och lång sikt. Jag ska ge några exempel. Inom IT-sektorn räknar man med att det saknas någonstans mellan 4 000 och 7 000 personer per år de närmsta tio åren. Det finns också uppgifter från t.ex. hälso och sjukvårdsområdet - sjuksköterskor och läkare - om hur bristen där ser ut. Ser vi sedan till utvecklingen på lång sikt och befolkningsförändringen som den bl.a. presenteras i Långtidsutredningen visar den ett behov av en nettoinvandring på ungefär 30 000 personer per år mellan 2010 och 2030. Då handlar det bara om att se till att den arbetsföra befolkningen inte ska minska. Därför är det nu så oerhört angeläget att vi både tar oss an frågan om arbetskraftssituationen på kort sikt och även påbörjar en diskussion om hur det långsiktiga behovet ska tillgodoses, det som bygger på den demografiska förändringen. Det här är, som jag har sagt i mitt interpellationssvar, frågor som vi arbetar med nationellt här i Sverige. Vi arbetar också på nordisk basis, och vi arbetar inom EU. Den rapport som satte verklig fart på debatten var den som kom från FN i höstas, så det finns ett starkt fokus på de här frågorna.
Fru talman! Jag säger återigen att det är positivt att statsrådet Maj-Inger Klingvall instämmer i att frågorna är av stor betydelse. Statsrådet nämnde här att FN:s rapport har lyft fram betydelsen av frågorna och satt fokus på dem. Joseph Chamie, FN:s chef för enheten för ekonomiska och sociala frågor, har betonat att om ingenting görs i dag kommer drastiska åtgärder att behövas för de länder som inte ökar sin invandring. Jag skulle vilja säga att frågan är mycket angelägen, och det behövs åtgärder. Det går inte att vänta alltför länge med åtgärderna. Det råder redan i dag brist inom många yrken, t.ex. inom vårdsektorn. Stora delar av vården skulle inte fungera om det inte fanns tillgång till personer med en annan bakgrund än en traditionell svensk som kan hjälpa till i vården och finna sin utkomst där. Det är många fler yrken som kommer att behöva insatser från arbetskraftsinvandring i framtiden. Det här tycker jag är viktiga frågor att beakta. Annars kan det bli som FN betonade - höjd pensionsålder till 75 år, sänkta kostnader för äldrevård och pensioner eller andra åtgärder som inte kommer att uppskattas bland befolkningen. Jag skulle vilja understryka hur viktigt det är att regeringen vidtar åtgärder och att de diskussioner som pågår leder till åtgärder. Kan statsrådet Maj Inger Klingvall säga någonting om hur diskussionerna går i dag? Vi är många som är intresserade och gärna vill ta del av dessa.
Fru talman! Jag vill instämma med det som statsrådet har sagt när det gäller utbildningen. Det är en viktig bit i det sammanhanget. Det vi saknar i dag är utbildning som anpassas till individen. Jag hoppas att det blir en bättring. De personer som inte klarar av sfi-nivån - och det är en hel - kan gå i skolan dag efter dag, år efter år. Men de kommer inte att nå upp till nivån. Många av dem försöker skriva in sig som arbetssökande. De kan arbeta. De kan klara av ett jobb utan att de har nått den nivån. De nekas ofta att anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Där sänker man statistiken över arbetslösa flyktingar och invandrare. Jag hoppas att statsrådet och också Mona Sahlin kan göra något. Jag har lyft fram frågan tidigare och jag gör det igen. Jag vill att man inventerar det vi har här i dag. Vi har många högutbildade personer som går arbetslösa sedan många år. En läkare berättade för mig för inte länge sedan att han sökt nästan 2 000 jobb innan han fick ett fast jobb. Vi måste inventera här först. Sedan kan vi få hit dem som är utanför.
Fru talman! En viktig utgångspunkt i vår diskussion är situationen på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft ska vara styrande, framför allt i det kortsiktiga perspektivet. I det mer långsiktiga perspektivet måste vi ha en bra analys av hur de demografiska förändringarna kommer att slå när det gäller arbetskraftsbehovet. Det jag tar upp i mitt interpellationssvar gäller hur långt vi kan arbeta med den nuvarande lagstiftningen och nuvarande praxis, på kort sikt. Vi i regering och riksdag är ansvariga för lagstiftningen. Arbetsmarknadsmyndigheterna och Migrationsverket är ansvariga för praxisbildningen. Hittills har det funnits en flexibilitet i tillämpningen av lagstiftningen, som har gjort att vi har kunnat öka så kraftigt som vi har gjort, framför allt det senaste året. Det som är viktigt i det interna arbetet i Regeringskansliet är att utröna hur långt den flexibiliteten räcker. I det ligger också helhetsperspektivet och hur långt vi kan komma genom att använda de resurser vi har i Sverige, de som ännu inte har kommit ut på arbetsmarknaden. Det nämnde jag i min förra replik. Vi har en potential i en hög andel deltidsarbetande kvinnor, varav många säkert vill fortsätta arbeta deltid av olika skäl. Vi måste inventera våra egna tillgångar. En annan fråga är vad utvidgningen kommer att innebära och vad en ökad rörlighet kan betyda, där tredjelandsmedborgare får fullständiga rättigheter. Det är viktigt att vi tar till oss helhetsperspektivet när vi diskuterar situationen. Det är viktigt att se hur mycket tillträde till arbetsmarknaden betyder för en bra känsla av tillhörighet till det svenska samhället, som Magda Ayoub påpekar. Det är det som brukar kallas för integrering. Egentligen handlar det om att känna sig hemma i Sverige. Att finna en plats på arbetsmarknaden har en enormt stor betydelse. Det är en prioriterad fråga, att se till att de invandrare som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden får göra det. Vi kan i fortsättningen kanske pröva en mer flexibel hållning till olika krav, både yrkesmässiga krav och krav på språkkunskaper. Det handlar också om att kunna göra en bättre validering av tidigare arbetserfarenheter, som ett moment. Vad jag hoppas på är att vi ska kunna få en mycket större känsla av att invandring, en ökad rörlighet är en tillgång, en möjlighet och inte något som vi tror är en belastning för vårt samhälle. Vi har goda förutsättningar.
Fru talman! Visst behövs det analyser, bra analyser, precis som statsrådet säger. En hel del analyser är redan gjorda. Många analyser pekar just på att det kommer att bli brist på arbetskraft i samband med att 40-talisterna går i pension. Det råder ingen tvekan om det. Många av de deltidsarbetande kvinnor som finns på arbetsmarknaden kommer också att gå i pension, eftersom en del av dem är 40-talister. Vidare finns det deltidsarbetande kvinnor som inte vill arbeta heltid. Den frågan kan belysas ur många aspekter. Det är viktigt att hämta intryck utifrån. Jag vet att statsrådet Klingvall och statsrådet Sahlin arbetar med frågorna. Jag tänker på den tidigare regeringsmedlemmen Erik Åsbrink, som i november förra året sade att det är viktigt att se hur andra länder gör, däribland Kanada och Israel. Är det något som regeringen tittar på i dag, när det gäller att integrera arbetskraft, skapa arbetstillfällen och att nyanlända människor ska finna en plats på arbetsmarknaden? Jag är själv sen 50-talist och känner många 50-, 60 och 70-talister som känner en oro inför framtiden. Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta i syfte att arbetsmarknaden ska fungera när 40-talisterna går i pension? Den tiden är inte långt borta.
Fru talman! Självklart ska vi ta del av erfarenheter från andra länder. Det är en viktig del i det pågående arbetet med att utforma regler inför framtiden. Jag tänker då på de gemensamma regler som vi ska försöka arbeta fram inom ramen för EU. Som jag säger i mitt svar har vi fått ett meddelande från kommissionen om arbetskraftsinvandring, eller migration i ett bredare perspektiv. Vi väntar ett förslag om arbetskraftsinvandring under året. Det kan ha en beröringspunkt med det tal som Kofi Annan höll i samband med toleranskonferensen. Arbetet pågår nu. Det är viktigt att understryka att arbetskraftsinvandringen till vårt land inte får ske till priset av social dumpning, ökade löneklyftor eller urholkad arbetsrätt. Vi har aldrig haft gästarbetare i Sverige och det ska vi inte ha i fortsättningen heller. Vi vill heller inte bidra med någon brain drain från ursprungsländerna. Vi måste vara klara över vilket förhållningssätt vi har till en ökad arbetskraftsinvandring. Det är viktigt att hålla i minnet när vi talar om framtiden och det framtida behovet av arbetskraft.

Fru talman! Margit Gennser har frågat näringsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att Apotekets agerande att utvidga sin verksamhet till partihandelsledet stoppas. Arbetet inom regeringen är så organiserat att det är jag som har ansvar för frågor som rör Apoteket AB. Anledningen till frågan är att Apoteket AB har beslutat att starta nya logistikcentrum för distribution av läkemedel. I december förra året frågade Berit Adolfsson mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att ett statligt bolag utnyttjar sin dominerande ställning för att konkurrera ut redan befintliga företag med prisvärda tjänster. Mitt svar på Margit Gennsers interpellation är detsamma som jag gav på Berit Adolfssons fråga. Jag vill således än en gång påpeka att distributionen av läkemedel omfattar hela kedjan från tillverkning till den patient och konsument som ska tillgodogöra sig läkemedlet. Apoteket AB, som finns närmast patienten för att leverera läkemedel och information om läkemedel, har en omfattande intern logistikverksamhet på de enskilda apoteken och via tusentalet apoteksombud. Apoteket AB har nu beslutat att ta ett samlat grepp över sin interna logistik för att effektivisera den interna verksamheten och skapa förutsättningar för effektivare logistik. Apoteket AB avser att inrätta sex-tio logistikcentrum i landet som ska varuförsörja apoteken, leverera läkemedel direkt till konsument, administrera de närmare 1 000 apoteksombuden liksom erbjuda vården varuförsörjning och leveranser av läkemedel. Logistikcentrumen ska drivas av externa entreprenörer efter upphandling. Apoteket AB kommer inte att äga lokalerna för logistikcentrumen. Varorna kommer att ägas av Apoteket AB; det kommer därför inte att ske någon försäljning av produkter mellan logistikcentrum och apotek. I den nya logistiklösningen ansvarar läkemedelsföretagen för leveransen till logistikcentrumen i stället för, som i dag, till apoteken. Det blir således ingen ändring i ansvarsförhållandet mellan partihandeln och Apoteket AB. Beslutet att inrätta dessa centrum, som jag nu har redogjort för, är en intern fråga för Apotekets styrelse. Jag avser inte att nu vidta några åtgärder med anledning av Apotekets planer.

Fru talman! Statsrådets svar förvånar. Här fanns en chans till en seriös debatt. Men jag är egentligen inte förvånad. Jag känner Lars Engqvist sedan han verkade i Malmö. Vid Sveriges inträde i EU såldes Apotekets partihandelsföretag ADA till Tamro. Varför? Det var EU:s krav för att detaljhandelsmonopolet skulle få finnas kvar. Nu sker en u-sväng. Monopolet utvidgas även om man försöker dölja det. Apoteket övertar partihandelns kärnverksamhet varuhantering, orderhantering, lagerstyrning, plockning och packning, transport, leveransbevakning etc. Vad innebär denna nya policy förklädd till regionalpolitik? Det är inte bara något slags inre förändring. Här kan jag citera sakkunniga. Förändringen innebär att överförande av arbetsuppgifter från partihandeln till andra sidan av AIP. Därför kan det bli aktuellt med en ny gränsdragning för AIP, dvs. apotekens inköpspris. En viss andel av partihandelns ersättning bör i fortsättningen gå till Apoteket AB. Apoteket AB har aviserat en diskussion mellan industrin och Apoteket AB i denna fråga. Det är alltså inte bara en inre förändring utan det är en utvidgning av monopolet. Vad innebär detta i stort? För det första: Det är en oroande kapitalförstöring. Partihandeln har byggt upp skräddarsydda anläggningar, transport och datasystem, logistiskt kunnande etc. Enbart Tamros anläggningar i Malmö hanterar Nu ska apoteket skaka fram entreprenörer som ska kunna åstadkomma samma typ av arbete på andra orter. Tamros anläggningar, som i dag kostar cirka en kvarts miljard att uppföra och ytterligare en kvarts miljard att utrusta, måste ersättas av motsvarande verksamhet i Hässleholm med krav på nyinvesteringar. Här är en kapitalförstöring i Malmö. Vi får motsvarande i Göteborg, Enköping, Umeå etc. Vad innebär detta? Jo, att Sverige går miste om miljarder. Var finns kalkylerna? Jo, på tre overheadbilder. För det andra: Företag och personal som har byggt upp en utomordentligt kostnadseffektiv partihandel mister allt det de har jobbat för. Deras kunskaper och satsningar är inget värda längre. För det tredje: Staten, Apoteket, har på ett sätt lurat alla dem som köpte Tamroaktierna när Apoteket behövde bli av med ADA. De ansvariga lovade att Apoteket AB skulle värna om en fri, konkurrerande partihandel. Nu ser vi vad svenska statens löften är värda. Detta innebär att socialministern, med benägen hjälp av näringsministern, hjälper till att sänka värdet på statens aktier. Det är kapitalförstöring för skattebetalare och aktieägare. För det fjärde: Patienterna får i slutändan betala socialministerns bristande engagemang och nonchalans och ännu en av Apotekets dåligt genomtänkta satsningar. Dataäventyren har tidigare varit många. Det patienterna inte orkar betala får skattebetalarna stå för. Statsrådet säger att han inget har att tillägga. Bra, då vet vi det. Skattebetalare, patienter, aktieägare, företagare och anställda inom partihandeln vet att statsrådet och hans regeringskolleger inte har intresse av att vårda våra resurser och vår välfärd. Det kommer jag inte att glömma, och jag kommer att påminna folk om det. Här fanns mycket att tillägga. Den lokalisering man tänker sig, Boden och Sollefteå, är egendomlig med tanke på att där finns få apotek.

Fru talman! Som socialminister Engqvist påpekar har jag ställt en fråga med ungefär samma innehåll som interpellantens. Både hon och jag har vänt oss till näringsministern eftersom detta egentligen rör näringslivsfrågor. Det är beklämmande att den minister som ansvar för dessa frågor inte känner sig berörd att komma hit och diskutera. Det visar den respekt som man kan vänta sig för rikets högsta beslutande organ. Att arbetet är så organiserat att det är socialministern som svarar på frågor som rör Apoteket är väl närmast att likna vid att sätta bocken som trädgårdsmästare i den vidgade debatten om statens monopolställning. Nu har vi emellertid bara socialministern här att diskutera med, och jag är rädd att han inte har förstått vidden av hela ärendet. Att besvara frågan om monopolställning med att distribution av läkemedel omfattar hela kedjan från tillverkning till patient och konsument är väl inget argument för ett utökat monopol. Det är heller inget argument att Apoteket har en omfattande intern logistikverksamhet på de enskilda apoteken och apoteksombuden. Däremot är det intressant att Apoteket AB nu har beslutat att ta ett samlat grepp över sin interna logistik - om man nu menar hela partihandeln också. Det är ingen intern fråga för Apoteket. Det är en angelägenhet för hela Sverige och EU, och det är fråga om trovärdighet för regeringen. Det är också en angelägenhet för dem som har sina arbetstillfällen på de platser som nu hotas. Varför går man tillbaka till det gamla systemet som man fick lämna när man gick in i EU? Tror man inte att man har ögonen på sig? Ministern varken bekräftar eller förnekar att detta är ett löfte till kommunalråden i de kommuner som drabbats av den socialdemokratiska försvarsdöden. Inte heller verifierar ministern att dessa sex-åtta logistikcentrum ska upprättas i fyra av de drabbade kommunerna. Den springande punkten både i min fråga och i interpellationen är ju det faktum att Apoteket utvidgar sitt detaljhandelsmonopol till att också omfatta partihandel. Om det ska drivas av externa entreprenörer efter upphandling ändrar ingenting i sak. Makten finns hos Apoteksbolaget AB. Ska erbjudandet då gå till de företag som nu arbetar i partiledet att komma upp till Boden, Falun och Sollefteå? Ska de erbjudas att lämna sina lokaler och sina högtstående moderna anläggningar och system? Vad betyder detta egentligen, socialministern? Är ni fullkomligt okänsliga för vilka resultat era planer får för det näringsliv som socialdemokraterna åtminstone i pressen säger sig värna om? Jag rekommenderar ett besök på något av de företag som nu sysslar med det som Apoteket tänker utvidga sin verksamhet med. Kanske det kan förändra ministerns inställning i frågan. Fru talman! Hur kan den svenska regeringen samtidigt som den innehar ordförandeskapet i EU så helt gå emot den regelrätta order man fick och de intentioner som EU står för? Kan man så okänsligt flytta uppgifter från två respekterade och dokumenterat effektiva företag till något så ovisst och ogenomtänkt som det som har föreslagits i Boden, Falun, Hässleholm och Sollefteå? Denna rokad för man fram smygvägen, och man för fram dem som en konsekvens av försvarsbeslutet. Det är en skandal att svenska folket förs bakom ljuset på detta sätt, och det är min förhoppning att man genom denna debatt blir uppmärksammad om sakernas tillstånd.

Fru talman! Det är ingen hejd på jeremiaderna. Sanningen är följande. Jag är ansvarig i regeringen för den verksamhet som Apoteket bedriver. Om vi vill diskutera vilka gränser Apoteket har att följa ska vi diskutera det här tillsammans. En helt annan frågeställning är att om Apoteket avser att etablera 6-8 logistikcentrum är det väl rimligt att de diskuterar det ur ett sysselsättningsperspektiv. Men det är inte så att idén om logistikcentrum är ett resultat av regionalpolitiska hänsyn. Den diskussionen började i Apoteket AB långt innan. Jag tror att Margit Gennser vet det. Det är alltså en diskussion om utvecklingen av Apotekets verksamhet för att skapa en rationellare läkemedelsdistribution och få en effektivitet som också minskar kostnaderna för patienten. När man väl har fattat beslut om detta kan man diskutera var man ska lokalisera det. Det är däremot inte en fråga som jag är ansvarig för. Tillbaka till det som frågan handlar om: Vad är Apotekets uppgift? Är det orimligt att Apoteket diskuterar att skapa dessa logistikcentrum? Apotekets uppgift är att garantera en säker, kostnadseffektiv och högkvalitativ distribution av läkemedel, till gagn för patienten och för den svenska sjukvården. Det är uppgiften. Om man konstaterar hur apoteken fungerar, vilket Margit Gennser har gjort ganska ingående, blir man lite överraskad över den brist på effektiv logistik som präglar apotekens verksamhet. Om Apotekets styrelse och dess ledning bestämmer sig för att se över detta, för att samordna logistiken och skapa en effektiv verksamhet, är det respektabelt. Frågan är: Innebär detta att man överskrider någon gräns gentemot partihandeln? Nu prövas den frågan av Konkurrensverket, och såvitt jag förstår är frågan också anmäld till EU-kommissionen. Låt oss invänta beskeden från dessa båda instanser innan vi bestämmer oss i vilken mån detta skulle strida mot någon konkurrensrätt. Jag tycker att initiativet är gott. Jag förstår syftet med Apotekets initiativ, och jag tycker att de har gjort rätt hittills. Vi får avvakta och se om det finns några andra synpunkter från Konkurrensverket, och då får vi diskutera frågan igen.
Fru talman! Det är helt riktigt att statsrådet formellt kan dölja sig bakom aktiebolagsformen. Reellt kan han det inte. Politiskt-praktiskt är det inte klokt. Vad det är frågan om är egentligen att Apoteksbolaget har pressats av Riksförsäkringsverket vad gäller sina marginaler. Det är jag väl lite skuld till, med min utredning också, för jag avslöjade hur man kunde skaffa sig övervinster. Detta har inneburit att man på något vis vill flytta gränserna för AIP, vilket framkommer av mitt citat. Man har fyllt med inre logistik, men det är nog fråga om extern logistik. Nu får konkurrensmyndigheterna och EU pröva den här frågan, och det är mycket bra. Jag tycker att statsrådet, om han vill ha en effektiv apoteksdistribution, borde fundera på aktiebolagsformen, som är olämplig. Jag har många gånger påtalat felaktigheter som har gjorts inom den. Man borde avskaffa det. Man borde avskaffa monopolet. Jag började slåss för det i början på 90-talet. Det brukar ta tio år för våra idéer att få genomslag här i landet. Så lång tid tog det med pensionsreformen. Jag är alltså snart framme, så jag är säker på att vi om något år kommer att ta varandra i handen och säga "o vad det är bra med apotek som drivs under konkurrens".

Fru talman! Jag hade inte lyckan att ens få en kommentar till mitt anförande, men det kanske är förståeligt. Jag förstår att socialministern är ansvarig för Apoteket och säkerheten i distributionen. Då undrar jag: Är det något fel på säkerheten i distributionen som den fungerar i partileden i dag? Efter vad jag förstår pågår redan aktivitet på de här orterna för att ta emot de centrum som socialministern talar om. De är väl inte bara på ritbordet, såvitt jag kan förstå. Statskontoret har gjort en utredning som regeringen har beställt. Den heter Staten som kommersiell aktör. Där har Statskontoret föreslagit att statliga företag ska sluta konkurrera med det fria näringslivet, och speciellt små företag, som därmed kan växa sig större. Utredningen leder i bevis att statliga myndigheter och bolag är ett hinder för utvecklingen av det svenska näringslivet och till skada för konsumenterna. Bristande konkurrens leder till låg kvalitet, till begränsad tillgänglighet och service samt omotiverat höga priser - det är Statskontorets konklusion. Man föreslår att apoteken ska släppas fria, och man föreslår franchising. Jag tycker att man ska ta det ad notam. Apotekets beslut när det gäller nya logistikcentrum har presenterats som en ny logistikstruktur, som de facto innebär att Apoteket utvidgar sitt monopol från detaljist till partimarknaden, eftersom det i stort sett uteslutande får kontroll över partimarknadens tjänster. Jag har mer att säga, men jag ser att min talartid rinner ut. Jag tror kanske inte att ministern behagar svara på mina frågor.
Fru talman! Berit Adolfsson ska inte ge upp - jag försöker nog svara på de frågor jag får. Det viktigaste är att vi tydligen diskuterar tre saker, som möjligen i någon del vetter mot varandra. Men jag ser tre skilda problem. Den ena frågan är den här: Ska vi ha ett monopol när det gäller apoteken? Margit Gennser har entusiastiskt arbetat för att bryta upp monopolet och ersätta det med någonting annat. Jag menar att monopolet har varit till fördel för den svenska läkemedelsdistributionen. Det är rätt intressant att se hur påståendet om de dyra läkemedlen och att Sverige skulle ha internationellt sett höga läkemedelskostnader inte är korrekt. I den sammanställning som Socialstyrelsen gör vartannat år och som kom nu senast för någon månad sedan med statistik över svensk sjukvård visar det sig, vilket är ganska spännande, att såväl Belgien, Norge, Finland, Danmark, Holland, Tyskland, Storbritannien och Schweiz har väsentligt dyrare läkemedel. Bara för Schweiz del gäller att man har 30 % högre läkemedelspriser än vad Sverige har. Jag tycker inte att man med detta kan dra slutsatsen att monopolet när det gäller Apotekets verksamhet har varit till skada för den svenska sjukvården eller för patienterna. Det är det viktiga. Den andra frågan vi diskuterar är huruvida Apoteket AB kan aktualisera frågan om att etablera logistikcentrum, om det strider mot andra åtaganden eller mot några konkurrensregler. Jag kan bara säga att med min utgångspunkt tycker jag att det är bra att man har tagit det här initiativet. Jag blir lite överraskad över att man har haft så dålig samordning av sin logistikverksamhet. Nu har man tagit det här initiativet, och det prövas således av Konkurrensverket och av EU-kommissionen. Vi lär få svar hur de bedömer detta initiativ. Den tredje frågan är, om nu Apoteket bestämmer sig för att etablera ett antal logistikcentrum, om man ska ta sysselsättningspolitiska eller regionalpolitiska hänsyn. Jag tycker att det är vettigt att Apoteket tar sådana hänsyn innan man ska bestämma sig för lokalisering. Det bör alla företag göra. Men det är, som sagt var, en fråga som inte ligger på mitt bord och som i stor utsträckning ligger utanför debatten om logistikcentrum och Apotekets monopol.
Fru talman! Det där med konkurrens är en svår historia. Vi har ingen konkurrens på apoteksdetaljhandelssidan nu, utan vi har monopol. Schweiz, som nämndes och som jag råkar känna till mycket bra, har också haft mycket dålig konkurrens. Det har varit karteller både på apotekssidan och på läkemedelssidan. Man lyckades bryta upp det häromåret. Man hade en folkomröstning, och folket fick säga om de ville ha postorderhandel på apotekssidan. Folket sade ja, och priserna sjönk mycket kraftigt. Detta kom fram i en intervju som jag hade för något år sedan i Vi får vara lite försiktiga med jämförelserna. Jag skulle kunna ta upp land efter land på det här viset. Sverige har haft en mycket billig partihandel. Där har vi legat mycket lågt. Däremot har detaljhandeln inte varit helt effektiv. Där har man också lagt över oerhört mycket arbete på patienterna. Jag tycker inte att det är bra att en patient i Södertälje som ska hämta medicin en söndag måste åka in till Stockholm. Det är en dryg resa, på sex mil. Det kostar också, så vi har inte tagit med alla kostnaderna. Monopolet bör alltså tas bort. Apoteksbolaget vill utvidga monopolet genom logistikcentrum. Jag har förklarat hur. Min talartid har tagit slut.
Fru talman! Jag har en liten kommentar till Berit Adolfsson. Formellt beslut är inte fattat om var dessa logistikcentrum ska ligga. Det är klart att beslutet inte kommer att fattas förrän man har fått frågan prövad av Konkurrensverket. Däremot har man gjort en avsiktsförklaring från Apotekets sida, nämligen att åtminstone fyra av dessa logistikcentrum ska ligga på de orter där regementen läggs ned av sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska skäl. Men beslutet är ännu inte fattat, och avgörandet är inte gjort. Frågan är om detta är en utvidgning av monopolet eller inte. Innebär detta att partihandeln inte kan fortsätta? Kan partihandeln fortsätta genom att helt enkelt distribuera till logistikcentrumen, eller är partihandeln helt beroende av att också svara för distributionen till de enskilda apoteken? Det är grundfrågan. Jag kan inte förstå annat än att partihandeln - också de två företag som faktiskt delar på hela verksamheten - skulle kunna samarbeta med apoteken och fungera som partihandlare också med logistikcentrum. Men det är det som är frågan för Konkurrensverket. Vi får som sagt anledning att reflektera när vi får dess yttrande.

Fru talman! Eskil Erlandsson har frågat utrikesministern om vilka åtgärder hon avser att vidta för att utveckla möjligheten till flexibel integration och skapa en nordisk miljöunion. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Jag håller med Eskil Erlandsson om att de gränsöverskridande miljöproblemen ger upphov till ett stort behov av samarbete över nationsgränserna. Miljöfrågorna har och har haft ett stort utrymme i de nordiska ländernas politik och under årtionden har vi i Norden samarbetat inom miljöområdet. Några av de tankar som Eskil Erlandsson tar upp i sin interpellation återfinns i det nordiska miljösamarbetet, t.ex. att samarbetet ska medföra större nordisk nytta än om länderna agerar var för sig. Principen om nordisk nytta omfattar även nordiskt agerande i internationella sammanhang som i lämpliga delar sker samordnat eller gemensamt. Vidare avses den inom Norden högsta tillämpade ambitionsnivån ge vägledning åt både det nationella miljöarbetet och det nordiska agerandet i internationella miljösammanhang. Under hösten togs ett nytt nordiskt miljöhandlingsprogram fram. På de nordiska statsministrarnas uppdrag utarbetades också en strategi för hållbar utveckling i Norden. De områden som omfattas är sådana där Norden har särskilt goda förutsättningar att nå resultat och där det nordiska samarbetet skapar ett särskilt mervärde. Nordiska rådet anordnar även ett särskilt temamöte om hållbar utveckling - Ett bärkraftigt Norden - i Oslo den 2-3 april i år. Det nordiska miljösamarbetet fungerar enligt min mening mycket bra både i sak och politiskt. Eskil Erlandssons förslag om att bilda en nordisk miljöunion är i praktiken redan i det närmaste genomfört och det finns därför inget behov av att ytterligare formalisera det nordiska miljösamarbetet. Jag kan också nämna att flera nordiska institutioner gör stor nytta i miljösamarbetet, bl.a. det nordiska miljöfinansieringsbolaget och den nordiska investeringsbanken. Vad gäller klimatfrågan skulle jag vilja understryka att det inom ramen för det nordiska ministerrådet och Baltic Sea Region Energy Cooperation - BAS REC - redan pågår ett integrationsarbete på klimatområdet. Arbetet går ut på att utveckla planerna på ett försöksområde - en testing ground - för de flexibla mekanismerna i Östersjöområdet.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka miljöministern för svaret, även om jag anser att ministern på något sätt missat kärnan i interpellationen. Onekligen är det så att samarbete över nationsgränserna är nödvändigt för att komma till rätta med många av de miljöproblem som människan skapat och kommer att skapa. Jag är medveten om att det inom Norden och i Östersjöregionen pågår en mängd olika samarbeten på olika områden - bl.a. på miljösidan. Men det är här jag menar att ministern missar poängen med interpellationen och de tankar som förs fram i densamma. Genom ett djupt samarbete kan de nordiska länderna bättre än nu driva övriga EU och Europa framför sig vad gäller miljöområdet. Vad ministern pratar om i sitt svar är ju bara vad det nuvarande arbetet har för nytta för de nordiska länderna. Den nordiska miljöunionen är ett exempel på en flexibel integration, precis som t.ex. EMU anses vara. Det skulle innebära att Norden verkligen skulle kunna gå före på miljöområdet, något som med dagens utformning av EU inte alltid är möjligt. Jag vill på intet sätt hålla med miljöministern om att det jag efterlyser i min interpellation i praktiken är uppfyllt. Den nordiska rösten måste göras starkare på flera områden, varav miljöområdet torde vara ett av de viktigaste. För inte kan väl miljöministern mena att den nordiska rösten alltid är enad och stark vad gäller miljöfrågor och deras integration i alla samhällssektorer i vårt samhälle? Norden är till sin folkmängd ett litet område, och det gör behovet av att ingå allianser och av att skapa slagkraftiga samarbeten än större än för länder och områden som har flera gånger större befolkning än vad vi har här hos oss. Ett mer formaliserat samarbete i form av en miljöunion skulle kunna ge oss den styrka som behövs för att driva andra framför oss vad gäller en verkningsfull och långsiktig politik för en hållbar utveckling.
Fru talman! Jag känner mig plötsligt lite osäker på vad Eskil Erlandsson syftar till med sin interpellation. samarbetet kan man naturligtvis tänka sig att de nordiska EU-länderna går före. Jag har faktiskt lekt med den tanken själv.

Jag hoppas att Eskil Erlandsson förtydligar sin ambition i nästa inlägg. Är det en flexibel integration inom EU som avses finns de nackdelar som jag har nämnt. Är det en bredare union som avses menar jag att vi har kommit väldigt långt i riktning mot att etablera en sådan, om man nu vill kalla det union. En viktig poäng hos Eskil Erlandsson, som jag verkligen skriver under på, är behovet för de mer avancerade länderna i miljöpolitiken att, som Eskil Erlandsson uttryckte det, driva de andra länderna framför sig. Jag kan lova Eskil Erlandsson att det EU samarbete vi har fungerar väldigt mycket på det sättet. De nordiska länderna är tillsammans med ytterligare några medlemsländer lite grann av föredömen och verkar väldigt mycket för att försöka driva på de andra länderna och få dem med på mer progressiva inriktningar i miljöpolitiken. Det är möjligt att man kan göra mer i det avseendet, men jag lovar Eskil Erlandsson att EU samarbetet fungerar så särskilt, tror jag man kan säga, på just miljöområdet.
Fru talman! Låt mig börja med att säga att jag på något sätt tycker att dagens interpellationsdebatt liknar miljöministerns debattinlägg i Dagens Nyheter under den gångna helgen. Det verkar inte riktigt som om miljöministern vill ta till sig eller har förstått vad jag skrev om i min interpellation, på samma sätt som miljöministern såvitt jag förstår inte förstod vad vi skrev i vår DN Debatt-artikel. Men det är knappast någonting jag kan göra någonting åt. Det är mot bakgrund av just utformningen av EU som en flexibel integration i en nordisk miljöunion blir spännande, anser jag, och öppnar möjligheter för en framåtsyftande politik där miljön integreras i alla samhällssektorer. Jag ser det som viktigt att den flexibla integrationen inte bara kommer att handla om ekonomi och handelsfrågor, som nu är fallet när det gäller exempelvis den tyska utrikesministerns uttalanden. Miljöfrågorna och deras genomsyrande av alla sektorer i samhället måste få en större tyngd. En nordisk miljöunion är, som jag ser det, ett första steg i detta. Även om miljöministern låter påskina att allt är bra på miljösidan måste det ändå, miljöministern, finnas saker och ting som kan göras bättre och framföras med bättre kraft och större tyngd. Jag tror att en nordisk miljöunion är ett sätt att göra de här sakerna bättre så att vi på så sätt kan få en bättre tyngd bakom oss och kan skjuta de andra länderna framför oss, som vi dessutom tycks vara överens om. En annan sak är att en nordisk miljöunion skulle kunna betyda mycket för de nordiska företagen, som skulle kunna sporras på ett bättre sätt än i dag för att ta fram bättre produkter och bättre tjänster till de invånare som bor i våra nordiska länder men också för att vi ska kunna bli nettoexportörer av en renodlad miljöteknik och inte som vi är i dag nettoimportörer. Detta säger jag med tanke på att vår regering, som miljöministern ingår i, inte än har skjutit till de pengar som behövs för att vi ska komma ifrån de saker som Miljöexportutredningen föreslog en gång. Det kanske vi skulle kunna göra om vi slog oss samman i en nordisk miljöunion med våra grannar.
Fru talman! Eskil Erlandsson känner mig tillräckligt väl för att inse att jag inte tycker att allting är okej inom miljöområdet. Det finns många stora brister, och det finns all anledning i världen att försöka att utveckla miljöpolitiken, inte minst utveckla det internationella miljösamarbetet i Norden, i Europa, i världen. Jag lägger ned ganska mycket av min tid och mitt engagemang på just detta. Jag fick inte riktigt något svar från Eskil Erlandsson på vad han avser. Handlar det om en flexibel integration inom EU där inte Norge och Island, för att inte tala om Grönland och Färöarna - Färöarna kommer in indirekt via Danmark än så länge - kan vara med? Eller talar vi om en nordisk miljöunion för hela Norden? Om vi talar om det sist nämnda är det väldigt svårt att förena den tanken med interpellationen, som utgår från den flexibla integrationen inom EU. Och talar vi om det sist nämnda alternativet hävdar jag att vi har kommit långt i riktning mot vad som skulle kunna kallas för en nordisk miljöunion, där vi inte minst har funderat på, diskuterat och utvecklat en hållbarhetsstrategi för att integrera miljöhänsynen inom alla sektorer. Sedan frågan om miljöexport. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att försöka stimulera miljöteknik för vår egen skull men också för att hävda oss på exportmarknaden. Jag tror inte att det är så illa att vi är nettoimportörer av miljöteknik. Jag har framfört det till de olika organisationer som ansvarar för miljöteknikexporten, och de protesterar mot den beskrivningen. Dessutom ser vi i dag en ganska positiv utveckling när det gäller miljöteknikexporten. Jag är naturligtvis mottaglig för alla tänkbara idéer från Eskil Erlandsson om vad vi skulle kunna göra ytterligare för att förstärka det här viktiga området.
Fru talman! Vad gäller den flexibla integration som jag talat om kan jag säga att när vi talar om EU sammanhang förutsätter vi självklart att länderna är med i den gemensamma unionen. Vi kan inte vända oss till dem som inte har blivit medlemmar i vår union ännu. Det utesluter i sig de länder som inte är med, men det hindrar ändå inte att vi även framgent kan ha och ska ha ett samarbete med de länder som ännu inte har valt att vara med i den europeiska unionen. Jag hoppas att miljöministern tar den här interpellationen på allvar, för den är ämnad att rikta uppmärksamheten på en problematik som jag tror att vi kommer att få brottas med under överskådlig framtid. Det är inte okej på alla de områden som vi talar om när vi diskuterar miljö i olika sammanhang, utan det gäller att vi driver frågorna, gör det fort och gemensamt, och detta därför att vi i det europeiska perspektivet är väldigt små. Vi har därvid inte den talan som de idéer som vi för fram med jämna mellanrum egentligen borde förtjäna.
Fru talman! Jag tror att det finns väldigt stora risker med att nu skapa en nordisk miljöunion inom EU och alltså definitionsmässigt utesluta Island och Norge från det samarbetet. Jag tror att det skulle innebära väldigt stora risker för det nordiska samarbetet när vi i själva verket nu försöker ha en bra kontakt och bra diskussioner med Norge och Island när det gäller EU politiken så att de kan finnas med och genom oss ta del av politiken, påverka den, följa med vad som händer och ändå ha en diskussion med de nordiska länder som är EU-medlemmar. Jag sade tidigare att jag är intresserad av att fundera på om flexibel integration kan vara någonting att satsa på inom miljöområdet. Då är det naturligtvis Danmark, Finland och Sverige som tillhör de länder som skulle kunna ingå i en grupp som ligger lite framför de andra. Men det är fler länder också. I en sådan integration tror jag inte att man ska sätta gränsen vid Norden, utan man ska naturligtvis försöka få med t.ex. ett sådant relativt framgångsrikt miljöland som Holland i det samarbetet. Då får vi något helt annat än den nordiska union som Eskil Erlandsson beskriver i sin interpellation. Jag tror starkt på värdet av ett ytterligare fördjupat miljösamarbete inom Norden. Jag tror att vi ska gå vidare på den modell som vi har valt, intensifiera det ytterligare, samarbeta både när det gäller EU politiken och när det gäller den globala miljöpolitiken. Vi hade ett väldigt gott samarbete inom Norden i det globala miljömöte som ägde rum i Nairobi i förra veckan om att söka oss fram på det sättet.

Fru talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig om jag är beredd att verka för att en översyn av dispensreglerna vad gäller camping och turiststugor kommer till stånd. Jag vill inledningsvis säga att jag delar uppfattningen att vår allemansrätt är i det närmaste unik i världen. Tillgång till stränder längs sjöar och vattendrag, liksom längs kusterna och skärgårdarna, uppfattas som en viktig del av allemansrätten. Stränderna är en av de mest värdefulla tillgångarna för rekreation och friluftsliv i alla dess former, och det finns all anledning att tro att kommande generationer kommer att vara lika benägna som vi att söka sig till orörda stränder. Strandområdena är även betydelsefulla för det växt och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Strändernas ekologiska betydelse ligger främst i att de är en viktig spridningslokal. För den biologiska mångfalden är vissa områden särskilt skyddsvärda, t.ex. havsstrandängar med stor betydelse som häcknings och rastplats för många fågelarter och med en vegetation av salttåliga arter som saknas i inlandet. Det är mot denna bakgrund bestämmelserna om strandskydd kommit till. De finns numera i miljöbalken och innebär i huvudsak följande. Strandskyddet omfattar generellt land och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen men kan utvidgas till högst 300 meter om det behövs för att tillgodose något av strandskyddets syften. Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och till att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt och djurlivet. Inom strandskyddsområdet är det därför förbjudet att bl.a. uppföra ny byggnad eller anläggning. Undantag från detta förbud kan medges om det finns särskilda skäl. Beträffande möjligheten att få undantag sägs dock i propositionen till miljöbalken att tillämpningen ska vara restriktiv. Stränderna hyser alltså stora värden samtidigt som många, delvis motstående, intressen koncentreras till denna zon. De möjligheter till friluftsliv, bad och fiske som dessa områden ger innebär att de är attraktiva för turismen. Turismen i sin tur har stor betydelse för glesbygden och dess möjligheter till sysselsättning. Turismens intresse av att nyttja stränderna som en resurs och intresset av att bevara strändernas unika värden måste dock samverka eftersom intressena är ömsesidigt beroende. Det innebär att camping och turistanläggningar bör utformas så att skada på naturmiljön inom strandskyddsområdet så långt möjligt motverkas och begränsas. Det exempel som Carina Adolfsson Elgestam nämner i sin fråga avser ett ärende angående upphävande av strandskydd i Kronobergs län som för närvarande bereds inom Regeringskansliet. Ärendet avser en turistanläggning med uthyrningsstugor vid sjön Vasen i Lessebo kommun. Jag kan naturligtvis inte föregripa regeringens kommande beslut och ge något besked om resultatet av prövningen i detta eller i andra enskilda fall. Detta gäller även ärendet i Däremot vill jag allmänt framhålla att allmänhetens tillträde till den stadsnära naturen är viktig. Jag kan inte oreserverat dela interpellantens uppfattning att en stugby vid en sjö inte skulle innebära en inskränkning i andra människors tillträde till området. Dessutom avses med strandskyddet även att skydda växt och djurlivet. Min uppfattning är också att en förutsättning för en utveckling av turismen i glesbygden delvis beror av hur man förmår bevara de värden som ligger bakom reglerna om strandskydd. Jag är övertygad om att det i många fall går att bygga stugbyar på ett sätt som är förenligt med strandskyddet. Bedömningen av om undantag från strandskyddet ska medges måste dock ändå göras efter en avvägning av intressena i det enskilda fallet. När det gäller frågan om strandskydd har jag givetvis uppmärksammat den diskussion som under senare tid pågått om bl.a. den praktiska tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna och då inte minst tillämpningen i glesbygdsområden. Av den anledningen avser regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och analysera tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna samt omfattningen och utformningen av länsstyrelsernas beslut om delegation av dispensbefogenhet till kommunerna. Efter en sådan kartläggning och analys är jag beredd att ta ställning till om och i så fall vilka åtgärder som kan behöva vidtas när det gäller bestämmelserna om bl.a.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka miljöministern för svaret på min interpellation. Jag vill också inledningsvis säga att det inte är lagstiftningen om strandskyddet som jag vill att man ska se över, utan det är tillvägagångssättet för hur dispenser kan medges, och att man då tar regional och lokal hänsyn. Av den anledningen är det positivt att ministern är beredd att ge Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och analysera tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna. Min förhoppning är då att man även kartlägger och analyserar de lokala förutsättningarna. Det svenska landskapet ser så väldigt olika ut i olika delar av landet. Därför tycker jag att det är viktigt att man tar hänsyn till det när man har ett dispensärende och det behandlas. I mitt län, Kronoberg, exempelvis så har vi 650 mil strandlinje. Ytterst lite av den är bebyggd. I min interpellation försökte jag belysa ett av de hinder som finns för samhällsbyggande och utveckling i glesbygden. Det pågår i dag en befolkningsomflyttning i landet från glesbygds till tillväxtorter. Trots att vi i Kronoberg har hög sysselsättning och mycket låg arbetslöshet så flyttar invånarna till andra regioner. En av orsakerna är säkert att vi är ett utpräglat industrisamhälle. Många av ungdomarna ser ingen framtid i de traditionella arbetena. För oss som vill bo kvar i Kronoberg och i glesbygden så måste det finnas alternativa sysselsättningar till industrin. En sådan kan vara turistnäringen. För att kunna vända den negativa utvecklingen på många småorter fordras det att man tar regional hänsyn. Ett sätt är att kommunerna i sina översiktsplaner arbetar mer långsiktigt och gör en inventering av mer eller mindre känsliga sjö och rekreationsområden som kan vara lämpliga för dispenser från strandskyddet. I dessa undersökningar måste man självfallet också beakta betydelsen för växt och djurlivet och att man inte inskränker människornas tillträde till området. Jag tror ändå att vi i vårt översiktsplanarbete på något sätt lyfter in de frågorna. Där kan det finnas möjlighet att ta den regionala hänsynen. I de fall då eventuellt undantag från strandskyddslagen föreligger så måste man också ta hänsyn till vad som är funktionellt och vad som är tekniskt. Det är därför angeläget att öka kunskaperna inom plan och miljövården och att kommunerna arbetar mer förebyggande i sitt plan och detaljplanarbete. Ibland kan det handla om antal meter hit eller dit. Det kan inte vara det som är det allra viktigaste, utan det viktigaste är att vi har en öppen strandlinje dit både människor och djur har möjlighet att komma. Det handlar också om att där det redan är bebyggt i dag så är det betydligt enklare att få dispens för ökat byggande. Det gäller bl.a. det som kallas för lucktomter. I och med att det är lättare att få dispens för lucktomter kan man fråga sig om det på det sättet blir lättare med tillgängligheten. På något sätt kan jag uppleva att tillgängligheten kan bli mindre. Om vi skapar förutsättningar med hänsyn tagen till de lokala förutsättningarna så tror jag att vi kan skapa ett rikt friluftsliv med avkoppling och förnöjelse för såväl människor som djur och såväl kommuninvånare som turister.
Fru talman! Problemet med tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna är enligt min och Folkpartiets mening inte i första hand att det är svårigheter att få dispensansökningar beviljade, utan svårigheterna är att oerhört många dispenser har beviljats. Det var ju också miljöministern inne på. Jag deltar i debatten därför att jag vill diskutera med miljöministern den del av svaret som handlar om att regeringen ska se över detta, men som andas att man ska se över det i syfte att underlätta. Jag hoppas att en sådan tolkning är felaktig och att översynen mycket väl också kan landa i ett ställningstagande om att försvåra möjligheterna till dispenser. Det är nämligen det som är problemet i dag. Lagstiftningen och de hårda skrivningarna i miljöbalken till trots har oerhört många dispenser beviljats. Man har alltså successivt urholkat strandskyddet. Enligt vår mening är det illa med tanke på den nyckelroll som strandområden har - och som miljöministern också mycket riktigt pekade på - för fågelliv och fiske och för att det ska gå att använda sig av allemansrätten. Man gör också attraktiviteten för många orter större tack vare att man ser till att bevara just strandskyddet.
Fru talman! Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och till att bevara goda livsmiljöer på land och i vattnet för växter och djur. Därom kan vi vara överens. Miljöministern har också sagt att dispens från det förbud som strandskyddet är kan medges om det finns särskilda skäl. Jag skulle vilja ta upp en sak, och ställa en fråga till miljöministern. Är inte miljöministern och regeringen nu mogna för att överväga om man inte skulle kunna lyfta ned beslutsfattandet kring dispensgivning från strandskyddet från den nationella nivån till den folkvalda församlingen primärkommunen? Det skulle för det första stärka den kommunala demokratin - den offentliga demokratin. För det andra skulle det ge en möjlighet för kommuner inom vilkas kommungränser det inte finns s.k. nationella intressen att ta till vara att utveckla sina bygder på ett sätt som många kommuner i dag behöver för att de över huvud taget ska kunna fortleva på lite längre sikt. Befolkningsutvecklingen är ju ytterst besvärande i bra många kommuner i vårt stora och avlånga land. Jag tror att ett lokalt beslutsfattande kring denna fråga om strandskyddet skulle ge en möjlighet för många av dessa kommuner att vända en mycket tråkig och negativ utveckling som man ser i dessa kommuner. Carina Adolfsson Elgestam har ju på ett förtjänstfullt sätt, tycker jag, redovisat hur problematiken ser ut i vårt hemlän där vi har bra många mil strandområden som skulle kunna användas för annat än det som strandskyddet egentligen har tillkommit för, nämligen att bereda allmänheten tillträde. Det skulle kunna utvecklas genom att man där lokalt finge besluta om hur man vill utveckla dessa strandområden.
Fru talman! Jag vill instämma i Carina Adolfsson Elgestams försök att vända den negativa utvecklingen i småorter. Jag är beredd att gå så långt att man också ska kunna pröva strandskyddet för åretruntboende i glesbygdsområden med mycket sjöar och stränder. Om hela Sverige ska leva, måste vi kunna ta mycket mera regionala hänsyn. Om vi låter flyttlass på flyttlass gå från landsbygden, kommer infrastruktur vad gäller vägar och framkomlighet också att försämras. Jag besökte i fredags Länsstyrelsen i Luleå. Det framkommer mycket tydligt i Haparanda och i Tornedalen hur olika bestämmelser präglar olika nationer. Vid finska gränsen kan bebyggelsen gå ned till vattnet. I Sverige gäller 300 eller 100 meter. Därför är det positivt att miljöministern avser att kartlägga och analysera tillämpningen av strandskyddet i glesbygdsområdena. Det är i dag kommunerna som ger dispenserna. Men det har visat sig att alltfler dispenser överklagas av Naturvårdsverkets experter. Fru talman! Vi måste finna nya vägar för att få människor intresserade att bosätta sig på landsbygden. Strandskyddet ger i dag ett stort skydd av områden som är av intresse för naturvården. Strandskyddet skyddar allemansrätten. Så långt är ministern och jag överens. Men om vi utarmar landsbygden minskar också allemansrätten i betydelse. Det blir alltför få människor på alltför glesa områden och många sjöar som över huvud taget knappast någon besöker. En medelväg skulle kunna vara att stränder av måttligt intresse för det rörliga friluftslivet kan få bebyggelse Carina Adolfsson Elgestam var inne på, enstaka nya bostadshus kunna få byggas. Här kan berörda kommuner ansvara för en fördjupning av översiktsplanen. Därför är det positivt att Naturvårdsverket samlar in erfarenheter för en mer nyanserad tillämpning som också kan ge en mer tillämpad anpassning efter ortsförhållanden. Det är dock tveksamt att Naturvårdsverket har besvärsrätt över kommunerna. Jag håller med Eskil Erlandsson i fråga om detta. Här bör det kommunala självstyret gälla. Rätten att medge undantag kan överföras till kommunerna och länsstyrelserna för att få in det regionala intresset. De skulle kunna erhålla en prövningsrätt liknande den som finns enligt 12 kap. plan och bygglagen. Fru talman! Det är viktigt att de strandområden som är mest värdefulla för friluftslivet inventeras. De som saknar betydelse för friluftslivet måste också redovisas. För de värdefulla stränderna kan orsaken till att de är viktiga för det rörliga friluftslivet anges, t.ex. strövområde, fiske, båtuppläggningsplats, vacker landskapsbild, osv. Men i miljöministerns svar framkom inte någon parameter för i vilka fall ministern skulle vara beredd att ändra dispensreglerna för strandskyddet. Har miljöministern i dag något svar på detta?
Fru talman! Jag gläder mig åt att det åtminstone från de flesta deltagarna i debatten finns ett väldigt starkt stöd för de grundläggande tankarna med strandskyddet. Det är viktigt att också se strandskyddet som något som vi inte bara förfogar över i den generation som är aktiv nu. Det enda sättet att för framtiden skydda de omistliga stränder som vi har, om än väldigt många sjöar och väldigt långa kuster, är att ha en restriktiv tillämpning av dessa regler och att ha tuffa och starka regler. Jag blev däremot lite orolig över Ulla-Britt Hagströms inlägg, därför att jag tyckte att det var många av hennes resonemang som i sin förlängning avsevärt skulle urholka det strandskydd som vi har i dag. Att generellt - i fråga om detta är jag också lite orolig när det gäller Eskil Erlandsson - lägga beslutsmöjligheterna helt och hållet på kommunerna tror jag skulle få ganska besvärliga effekter i vissa delar av landet. Man kan möjligen t.o.m. säga att ett av problemen i dag där man har tillåtit mycket strandbebyggelse har varit att man har haft mycket frikostiga dispensmöjligheter. Vi har ju delar i Sverige där man nästan inte kan hitta någon strandremsa som inte på något sätt är bebyggd. I fråga om detta håller jag med Carina Adolfsson Elgestam om att det ser ut på olika sätt i olika delar av landet. Det gäller inte bara fördelningen mellan glesbygdsbebyggelse och tätortsbebyggelse utan också hur strandskyddet faktiskt har tillämpats.

Man har gjort en undersökning av hur generösa kommunerna är när det gäller dispensgivning när de har den möjligheten jämfört med länsstyrelserna i deras bedömningar. Och den tyder på att kommunerna är betydligt generösare, eller, om man så vill, mer släpphänta när de har denna dispensmöjlighet. Jag vill också till Ulla-Britt Hagström säga att det inte är något problem som jag ser det att Naturvårdsverket har en överklagandemöjlighet. Problemet är att Naturvårdsverket inte har resurser att överklaga så mycket som jag tycker vore rimligt. Det gör att det bara är enstaka strandskyddsbeslut som blir överklagade och därmed prövade på regeringsnivå. Och en av de tankar som jag har när jag ska göra denna översyn är att se till att vi får en dispenssituation som är lite bättre kontrollerad och där jag kan ha lite större förtroende för att resultatet av det blir bra och rättvist också mellan olika delar av Sverige.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att miljöministern nämner denna frikostighet och exploatering av bl.a. Stockholmsområdet och vad som har hänt historiskt. Jag kan spontant säga att det som vi som bor i glesbygden upplever är att vi får lida för att man på vissa håll har bebyggt nästan varenda meter med bostäder och att man kanske inte ens når stranden. I sitt svar har miljöministern också skrivit om vilken betydelse turismen i glesbygden har för sysselsättningen. Det är ganska enkelt att räkna på detta. Man kan tänka sig en liten by eller ett litet samhälle med ett par hundra invånare där det kanske är svårt att få butiken att gå runt. Som en konsekvens av detta kanske den läggs ned. I södra Sverige har vi många danska och tyska turister. Och jag tycker att det är bra om vi kan få dem att komma till våra små byar och samhällen och handla i våra butiker, vilket påverkar omsättningen. På det viset kanske butiken kan leva vidare. Men det har också betydelse för turismen och bebyggelsen. Om vi kan bygga små gäststugor, övernattningsstugor, där t.ex. de danska och tyska turisterna kan övernatta så kan vi ta betalt för det. På det sättet får vi tillbaka pengar. I dag har många av dessa turister husbilar som de kör ned ända till strandkanten och övernattar där helt gratis. Vi smålänningar är ju ganska kända för att vara snåla. På detta sätt skulle vi kunna tjäna mer pengar på turisterna.
Fru talman! Problemet i dag när det gäller överklaganden av dispensbeslut är ju inte att Naturvårdsverket i ett stort antal fall överklagar och vinner sådana överklaganden. Problemet är ju delvis att man inte hinner överklaga, men det handlar också om att det är en mycket krånglig process att få ett dispensbeslut ändrat. Så i hög grad är det som gäller i realiteten fråga om lokala beslut i dag. Att man ytterligare skulle flytta ut det här och få en större omfattning av dispenser är inte någonting som gynnar naturvården, friluftslivet och den biologiska mångfalden. Jag vill se åtgärder från regeringens sida som syftar till att strama åt dispensmöjligheterna ytterligare.
Fru talman! Kommunerna i Sverige sköter sedan lång tid tillbaka bygglovsprövningen. Det finns ett s.k. kommunalt planmonopol. Därmed tycker jag att vi från samhällets sida i övrigt har sagt att kommunerna är bäst på att planera inom sina kommunala gränser. Därtill finns det lagkrav sedan ett tiotal år tillbaka om att varje kommun ska göra en översiktsplan över hela den yta som kommunen omspänner, men det man inte får hantera är strandskyddsdispensen. Jag tror att förnuftiga kommunalkvinnor och kommunalmän, om de fick möjligheter, skulle kunna hantera även den frågan och därmed bidra till utvecklingen i sina respektive kommuner. Jag vill alltså vädja till miljöministern att åtminstone överväga att flytta den här frågan också till den demokratiskt valda församlingen, primärkommunen.
Fru talman! Jag tror nog att miljöministern och jag är överens om att vi ska skydda omistliga stränder, att vi ska ha tuffa och starka regler och att vi inte ska urholka strandskyddet generellt. Det är inte så jag känner. Men jag är också smålänning, och jag vet hur mycket sjöar det finns ute i landet, på många olika håll i glesbygden där folk inte bor. Och vi måste ju se till att vi kan göra de här områdena mera levande genom att ta till vara den vackra natur som vi har. Jag tror att kommuner i samförstånd med länsstyrelser ska kunna göra någonting bra av det här och att Naturvårdsverket skulle kunna vara en kunskapskälla, stå för uppföljning osv. Man skulle ha kunskapen, så att kommuner kan vända sig till Naturvårdsverket mer för att få rådgivning. Man ser ju hur otroligt olika det är i landet. När Bo01 invigs kommer vi ju att se att man i hamnen i Malmö bor ända ute i vattnet. Det har t.o.m. diskuterats hur man ska kunna stänga dörrarna i det sista huset om det blir en väldig blåst t.ex. Samtidigt har vi då stora vackra vidder i landet långt upp i norr. Vi har Småland. Vi har Värmland. Jag menar absolut inte att vi ytterligare ska exploatera skärgården. Det är inte det som det handlar om. Det tror jag att miljöministern förstår. Jag önskar nu lycka till med utredningen av det här i framtiden och tror att vi ska kunna bli överens, så att det blir till allas bästa.
Fru talman! Jag får tacka Ulla-Britt Hagström för att hon nu också har instämt i en unison bekännelse till behovet av ett starkt strandskydd. Jag vill arbeta för att vi ska ha ett starkt strandskydd, inte bara för vår egen skull utan för många kommande generationer. Sedan ska vi naturligtvis också ha ett klokt strandskydd. Det är det som den översyn som jag nu har aviserat syftar till. I det kloka strandskyddet ingår ju att vi inte ska acceptera en sådan ojämn tillämpning av strandskyddet som vi upplever i dag i Sverige. Och även om man naturligtvis kan ge kommunerna ett inflytande, vilket i dag sker med all dispensgivning, måste vi samtidigt också ha möjligheter att med överklaganden och annat försöka skapa en något så när enhetlig och strikt syn på hur strandskyddet tilllämpas. Vi måste trots allt säga att strandskyddet är en nationell miljöpolitisk angelägenhet och inte bara någonting som varje kommun ska ha rätt att helt bestämma själv över. Så vi får hitta en balans mellan ett rimligt kommunalt och lokalt inflytande och de garantier som vi ändå behöver för att ha ett starkt och tufft strandskydd också i framtiden. Det är det som den här översynen syftar till att lägga grunden för. Sedan tänker jag fullfölja det med att se vilka praktiska åtgärder, vilka förändringar av olika slag, som krävs för att vi ska känna oss tillfredsställda med strandskyddet i framtiden också.
Fru talman! Det sista som miljöministern sade, inte minst angående den ojämna tillämpningen i landet i dag, gläder mig. Jag har också fått uppfattningen att både Glesbygdsverket och Naturvårdsverket har uttalat att man tycker att man ska se över just det här med strandskyddet och dispenserna i glesbygden och att man kanske ska titta på det på lite olika sätt utifrån storstaden och glesbygden. Jag tänkte som avslutning säga till ministern att jag på morgonen i dag tog mig till Stockholm. Jag startade min resa från Växjös flygplats. I dag var det en av de ovanliga dagarna när solen lyste från en klarblå himmel. Det betyder att man såg Sverige lite från ovan. Det var oerhört vackert. Men det man också ser när man är uppe i luften är hur det ser ut i Småland. Där är det sjö på sjö så långt ögat kan nå. De är i alla möjliga storlekar. När man närmar sig Stockholm ser man naturligtvis kustlinjen. Men när man kommer en liten bit inåt land, innan man landar osv. är det klart att man inte ser så många sjöar. Detta visar lite att det ser så oerhört olika ut. I och med de 650 mil strand som vi har i vårt län och att Småland i sig är lite av de tusen sjöarnas land hoppas jag att vi med den här kartläggningen kan nå en strandskyddslag med dispensregler där man tar ställning och gör en bedömning från fall till fall.

Fru talman! Ewa Thalén Finné har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att komma till rätta med problematiken som följer av att tillsynsavgifter tas ut schablonmässigt och medför att små och stora företag får betala lika hög avgift. Ewa Thalén Finné har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att små framstående bioteknikföretag inte ska tvingas lägga ned sin produktion samt vilka åtgärder jag avser att vidta redan innan Miljöbalkskommittén lämnar sitt delbetänkande sommaren 2002. Frågan ställs bl.a. mot bakgrund av de tillsyns och prövningsavgifter som tas ut av vissa bioteknikföretag. Först vill jag framhålla att jag delar interpellantens uppfattning att intentionen med miljöbalken var god, nämligen att skapa en sammanhållen och skärpt miljölagstiftning. En viktig nyhet i miljöbalken var införandet av rättsligt bindande principer - allmänna hänsynsregler - som gäller för såväl verksamhetsutövare som tillsyns och prövningsmyndigheter. Till grund för dessa ligger bl.a. den allmänna principen att förorenaren betalar, vilken också är grundvalen för att låta tillsyns och prövningsverksamheten fullt ut finansieras med avgifter. Utan att gå in på det konkreta exemplet så vill jag framhålla att enligt miljöbalken ska tillsyns och prövningsverksamheten finansieras fullt ut genom avgifter från dem som bedriver verksamheter som fordrar tillsyn enligt miljöbalken. I miljöbalkspropositionen anförde regeringen att utgångspunkten bör vara att avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken, främst prövningen och tillsynen. Ewa Thalén Finné menar att nuvarande avgiftsförordning inte tar hänsyn till företagens storlek och att detta slår orättvist mot de mindre verksamheterna. Till grund för avgiftsförordningen ligger den klassificering som görs i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I den förordningen är det snarare regel än undantag att storleken får ett bestämmande inflytande över om verksamheten ska vara tillståndspliktig med prövning hos miljödomstol respektive länsstyrelse eller om den ska vara anmälningspliktig. För den sistnämnda gruppen beslutar kommunerna själva om tillsynsavgifter. För de tillståndspliktiga verksamheterna är avgiften satt efter den arbetsinsats som tillståndsprövningen och tillsynen över verksamheten kommer att ge upphov till hos myndigheterna. Utan att gå in på det konkreta exemplet anser jag att avgiftsförordningen tar hänsyn till företagens storlek när det har betydelse för tillsynen. Miljöbalkskommittén har i uppdrag just att följa upp tillämpningen av balken och lämna förslag på nödvändiga reformer. Kommittén har påbörjat ett mycket ambitiöst och omfattande arbete med att samla in exempel på konkreta tillämpningsfrågor från myndigheter, kommuner och andra. Att nu ändra avgiftssystemet enligt miljöbalken eller vidta några andra åtgärder är därför inte aktuellt.
Fru talman! Jag får börja med att tacka miljöministern för svaret, men jag är inte nöjd. Svaret är inte komplett. Problemet finns nämligen i klassificeringen som görs i bilagan till förordningen 1998:899. Inom flera av dessa klassificeringar finns bara en avgiftsnivå, och där tas ingen hänsyn till vare sig storleken på företagen eller mängden tillverkad substans. Det är detta jag vill komma åt. 24.16-1. Det är där de företag som jag refererar till i min interpellation ligger. De får betala samma tillsynsavgift vare sig de tillverkar tio kilo eller hundratusen ton. Det är detta som är orimligt, eller har miljöministern någon annan uppfattning? Att avgiften ska täcka myndigheternas kostnad håller jag helt med ministern om. Men en myndighets tid för tillsyn är naturligtvis inte lika lång hos ett litet företag som tillverkar tio kilo som hos en multinationell jätte som tillverkar tusentals ton. Problemet finns, som jag sade tidigare, i klassificeringen. Jag har väckt denna interpellation för att påvisa orimligheten för miljöministen för att miljöministern snabbt ska kunna göra förändringar i dessa klassificieringar. Det vore mycket olyckligt för Sverige som nation om denna typ av verksamheter skulle försvinna från landet enbart på grund av fyrkantiga förordningstexter med bilagor. Jag måste därför vädja till miljöministern att ta mina exempel på allvar och titta på möjligheterna att se över klassficieringarna, så att vi därigenom kan komma till rätta med problemet.
Fru talman! Vi är självfallet överens om att vi inte ska ha en massa fyrkantiga regler som vare sig försvårar för de här värdefulla företagen eller, för den delen, som försvårar och skapar vanrykte för miljöpolitiken. Jag har fått beskedet när jag har diskuterat med mina tjänstemän att det finns möjligheter till nedsättning även när det gäller de här avgifterna. Det finns naturligtvis en del verksamhet där det är processen som sådan och inte så mycket omfattningen av produktionen som avgör vilken tillsynsverksamhet som krävs, medan det finns andra där tillsynen är mycket mer beroende av produktionens storlek. Därför finns det lite olika sätt att se på avgifterna. Jag är naturligtvis beredd att gå tillbaka och se över det här ytterligare. Men jag blev ganska tillfredsställd när mina tjänstemän förklarade för mig att det finns möjligheter att rätta till felaktig avgiftssättning för de här företagen redan med nuvarande lagstiftning.
Fru talman! Ett forskningsföretag inom Ideon i Lund med tio anställda har blivit klassificerat inom 113 000 kr. Ett utvecklingsföretag inom Ideon i Lund med tre anställda har blivit klassificerat inom den andra SNI-koden som jag nämnde tidigare. Det har också en tillsynsavgift på 113 000 kr. Jag har även träffat på flera företag just inom Ideon i Lund som drabbas av det här. Miljöministern nämner att möjlighet till nedsättning finns. Ja, den möjligheten finns i lagstiftningen. Men man kan jämföra med tillsynsavgifterna inom andra kategorier, där tillsynsavgiften kanske ligger på runt 10 000-15 000 kr. Det är väl inte rimligt att man får en nedsättning med 90 % för att det ska ligga på en motiverad kostnadsnivå för de små företagen. Det är åtminstone inte den förutsättningen som de här företagen känner. Problemet för de här utvecklingsföretagen är att de inte kommer att utvecklas utan snarare avvecklas, och jag vet att ett av företagen håller på att lägga ned sin produktion. Därför är det viktigt, och jag uppskattar det faktiskt, att ministern tar problemet på allvar, för jag tycker att det i svaret var snarare regel än undantag att problematiken kringgicks. Dessa företag drabbas ju konkret av att de ska betala de här tillsynsavgifterna. Jag skulle uppskatta om miljöministern mycket snabbt ville ta tag i detta, kanske också tillsammans med Näringsdepartementet, för att komma till rätta med problemet. Jag anser inte att det går att vänta på miljöbalkskommitténs resultat, för företagen kommer då att ha slutat med sin tillverkning och forskning.
Fru talman! Vi är överens om att det finns möjligheter till nedsättning av avgiften. Av beskrivningen av de här företagen - jag är då naturligtvis hänvisad till vad Ewa Thalén Finné säger - får jag intrycket att det arbete som behöver läggas ned på tillsynen i företagen inte är så omfattande och att därför redan självkostnadsprincipens tillämpning skulle kunna innebära en nedsättning av avgiften. Jag vet ju inte om företagen har försökt att få en sådan nedsättning. Jag skulle naturligtvis vara intresserad av att veta hur även den här nedsättningsmöjligheten fungerar. Men som jag sade tidigare ska jag titta på det här på nytt och med ledning av det som Ewa Thalén Finné har tillfört här under debatten se om det kan finnas skäl att vidta några åtgärder.
Fru talman! Så här långt har länsstyrelsen inte känt att man har kunnat nedsätta tillsynsavgifterna. Jag ger gärna miljöministern fler konkreta exempel, som jag inte vill ta upp här i talarstolen, på hur det ser ut i verkligheten. Jag tror att klassificeringarna måste ses över, för när man läser bilagorna ser man att väldigt många verksamheter har klassificeringar men att det inom vissa områden inte finns. Det är ju olyckligt om de multinationella företagen och de små företagen får betala lika mycket. Jag har varit på ett par av de här företagen där man har tre dragskåp osv. Går man till de större läkemedelsföretagen ser man ju att det är en annan omfattning det rör sig om. Det här måste alltså ses över. Och, som sagt, jag tycker att det är bråttom.

Fru talman! Per-Samuel Nisser har frågat mig om hur regeringen tänker agera vid utbyggnaden av nya avfallsförbränningsanläggningar, om fler skatter eller avgifter kommer som påverkar möjligheten att bygga nya anläggningar och vad jag avser att göra för att kommunerna ska kunna hantera avfallsfrågan de kommande åren. I regeringens övergripande mål för avfallshanteringen ingår i den s.k. avfallshierarkin att minska mängden avfall för slutlig behandling och att i större utsträckning omhänderta avfallet genom materialåtervinning, biologisk behandling och förbränning med energiutvinning. Vi har, som interpellanten känner till, beslutat om flera åtgärder för att uppnå dessa mål. Det är ännu för tidigt att uttala sig om effekterna av de beslutade åtgärderna, men tyvärr finns det indikationer på att omställningen av avfallshanteringen inte har skett i den takt och på det sätt vi önskade när besluten fattades. I stället för en omställning av avfallshanteringen till flera olika typer av omhändertaganden högre upp i avfallshierarkin, finns det tecken på att en alltför ensidig utbyggnad av avfallsförbränning håller på att ske på bekostnad av andra metoder för omhändertagande. Regeringen har därför nyligen givit Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en handlingsplan för att uppnå ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall. I uppdraget ingår bl.a. att utreda om det behövs en förändring av styrmedlen för att nå målen samt att se över planering och ansvarsfördelning för avfallshanteringen. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november i år. I årets budgetproposition anförs att det finns anledning att uppmärksamma riskerna med en ökad förbränning av osorterat avfall därför att det är angeläget att följa upp och utvärdera hur systemet med avfallsbeskattning fungerar. Jag anser att det är mycket viktigt att en balanserad användning av metoder för materialåtervinning, återvinning med energiutvinning och biologisk behandling av avfall kommer till stånd. Jag anser också att kommunerna är en av de aktörer som har ett stort ansvar för att få till stånd den balanserade utveckling för avfallshanteringen som behövs för att nå uppsatta mål. Mot bakgrund av den pågående utvecklingen på avfallsområdet är mitt svar till Per-Samuel Nisser att det i dagsläget inte är aktuellt att föreslå en ny skatt eller avgift på förbränning av avfall. I fråga om kommunernas möjligheter att hantera avfallsfrågan de närmaste åren avvaktar jag Naturvårdsverkets uppdrag att se över frågan. Jag vill betona att målen för avfallshanteringen, med avfallshierarkin i spetsen, kvarstår. Beroende på den framtida utvecklingen, på resultatet av Naturvårdsverkets uppdrag samt den kommande utvärderingen av avfallsskatten är det inte uteslutet att regeringen återkommer med åtgärder längre fram.
Fru talman! Jag får tacka miljöministern för svaret. Min interpellation gäller avfallsfrågan i stort men även speciellt frågan kring förbränningsanläggningar. Som jag har tagit upp i min interpellation planerar man runtom i landet hur man framgent ska hantera avfall i olika former. Den vanligaste metoden att ta till vara den energi som finns i avfallet är i dag förbränning. Ca 40 %, ungefär en och en halv miljoner ton, av hushållsavfallet tas till vara på det sättet. Utöver det är det 700 000 ton industriavfall som bränns. Hushållsavfall består till största delen av förnybart material och är en inhemsk resurs som nu tas till vara. Fjärrvärmesystemet i Sverige är så uppbyggt att den genererade värmen från förbränningsanläggningar kan täcka ca 10 % av det totala fjärrvärmebehovet i dag. Mängden hushållsavfall till förbränning har varit relativt konstant på senare år, medan industriavfallet har ökat. Det har tillsammans med den ökande utsorteringen av organiskt material gett ett mer energirikt avfall att förbränna. Vi har i dag mycket höga miljökrav på anläggningarna, och det är naturligtvis helt riktigt. Genom EU-direktiv kommer det, om jag har förstått det rätt, att bli ytterligare skärpningar för utsläpp till luft och vatten. Här har befintliga anläggningar en viss tid på sig att anpassa sig till de nya kraven efter det att direktiven har införts i svensk lagstiftning. Vad gäller utsläppen har svenska anläggningar i dag låga utsläpp, främst beroende på bortsortering av sådant avfall som inte lämpar sig för förbränning. Sedan finns det rökgasrening som fångar upp det som ändå finns i rökgaserna efter förbränningsprocessen och som inte bör släppas ut. Ser man på förbränning i stort tycker jag att det är ett bra sätt att ha kontroll på eventuella utsläpp i jämförelse med att deponera avfall. Man kan styra vad som ska brännas, och man vet vad som samlas upp i slagg och aska och vad det innehåller. Dessutom ger förbränning stora energimängder som kan ersätta fossila bränslen. Men som vi ser kommer kommunerna att få stora problem efter det att det nu finns en deponiskatt och kommande förbud mot att deponera utsorterat brännbart avfall och organiskt avfall. Som jag nämnde finns det ett tjugotal anläggningar i landet och det planeras i stort sett lika många till. Miljöministern svarar att det för dagen inte är aktuellt att införa nya skatter eller avgifter på förbränningsanläggningar. Den dagen kan nog snabbt bli en ny dag, misstänker jag. Miljöministern säger att med den framtida utvecklingen, Naturvårdsverkets uppdrag samt den kommande utvärderingen, är det inte uteslutet att regeringen återkommer med åtgärder längre fram. Jag tror att det är viktigt med långsiktiga förutsättningar, speciellt när kommunerna står beredda att göra mycket stora investeringar i kommande anläggningar. Då vill man veta vad som gäller framgent. Jag vill bl.a. fråga miljöministern om han delar min syn på avfallsförbränning i stort. Är det en bra och viktig del i avfallsproblemet? Den andra frågan gäller miljöministerns syn på hur skatter och avgifter ska utformas framgent. Om man nu lägger på en deponiavgift, innebär det att man förmodligen vill bränna mer. Om det då finns en risk för en förbränningsavgift måste man skjuta tillbaka genom att höja deponiskatten osv. Det här kan tänkas snurra vidare. Det enda som händer är att detta ska betalas av någon, dvs. konsumenten. Det förbättrar inte miljön. Det enda som händer är att det ökar intäkterna till staten. Det gällde dels frågan om synen på förbränningstekniken, dels synen på hur skatter och avgifter ska se ut framåt.
Fru talman! Kommunerna ökar för närvarande förbränningen av sopor. Förbränningskapaciteten, om jag har hittat rätt siffror, är i dag över 2 miljoner ton per år. Man beräknar utifrån det planerande som nu pågår i kommunerna att det kommer att bli över tre och en halv miljoner ton som förbränningskapaciteten kommer att uppnå inom en ganska kort tid. Naturvårdsverket säger att sopförbränning inte är förenlig med hållbar utveckling och bör minska. För närvarande är det en kraftig ökning av sopförbränningen. Därför oroar det mig när jag ser i svaret från miljöministern att det inte är aktuellt med några skatter på sopbränningen på det sätt som det har lagts på deponering av sopor. En konsekvens av den ökade omfattningen av sopförbränningen är ju, enligt beräkningar som jag har tagit del av, att t.ex. koldioxidutsläppen kommer att tredubblas från sopbränningen under de närmaste åren. Därför vill jag fråga miljöministern vilka andra åtgärder som kommer att vidtas för att den ökning som vi nu ser av sopförbränningen ska kunna hejdas. Det är helt uppenbart att sopförbränningen inte är förenlig med ett hållbart samhälle.
Fru talman! Min syn på sopförbränning är precis samma syn som man kan härleda ur avfallshierarkin. Det är allmänt sett bättre att förbränna soporna än att deponera dem, särskilt när man har ganska tuffa gränsvärden för utsläpp från sopförbränning och har tuffa regler för deponering av askan. Jag tycker att utvecklingen inte går åt rätt håll för närvarande. Den går alldeles för starkt i riktning mot ökad förbränning på bekostnad av andra sätt att ta hand om avfallet. Naturligtvis måste huvudinriktningen vara att undvika avfall över huvud taget, men det finns andra sätt att ta hand om avfallet som är att föredra ur miljöpolitisk utgångspunkt, t.ex. biologisk hantering av avfallet. Det är för att vi har fått klart för oss utvecklingen som vi har lagt fram uppdraget till Naturvårdsverket för att de ska hjälpa oss att skapa en bra grund för beslut om vad vi eventuellt behöver vidta för kompletterande åtgärder för att klara av detta. En av de åtgärderna kan mycket väl vara en skatt på förbränning. Skattesystemet får anpassas så att det stämmer med avfallshierarkin, dvs. det ska vara dyrare att deponera än att förbränna och dyrare att förbränna än att hantera avfallet på ett mer kvalificerat sätt. Vi vet inte än så länge om vi behöver tillämpa den åtgärden. Det är inget självändamål i sig att införa en sådan skatt om den inte behövs. Per-Samuel Nisser säger att vi inte har gett kommunerna långsiktiga spelregler. Men kommunerna har fått långsiktiga spelregler när vi har etablerat de olika årtal som gäller för förbud för deponering av brännbart avfall, förbud för deponering av organiskt avfall. Problemet är att det är många kommuner som inte kommer att klara av gränserna trots att de har haft ganska gott om tid på sig och trots att det är ganska många kommuner som ligger väl framme i utbyggnaden av avfallshanteringen. Om vi ser att gränserna inte kan nås får vi försöka fundera på vilka kompletterande åtgärder som måste sättas in. Det är precis det som Naturvårdsverkets uppdrag syftar till.
Fru talman! Jag håller med miljöministern om att det krävs en balanserad användning av metoder för återvinning, energiutvinning och biologisk behandling av avfall. Det är helt klart så att frågan är komplex och stor. Jag håller med miljöministern om att det är viktigt att vi får de långsiktiga villkoren. De som sitter i kommunerna och planerar vill inte veta vad som händer om ett år, de vill kunna se 10-15 år framåt för de enorma investeringar som krävs för att bygga förbränningsanläggningar. En annan effekt som jag ser framåt och som jag tror kommer att öka kraftigt är transporterna. Det gäller bl.a. återvinning, som naturligtvis är bra, men med för mycket transporter och för långa sträckor minskar egentligen miljövinsten. Men det problemet kommer också att gälla transporter av hushållsavfall. När man då inte deponerar längre tror jag att materialet kommer att bli en handelsvara som fyller många lastbilar som kör kors och tvärs över landet för att hitta de anläggningar som tar emot avfallet. Här måste målet vara att kunna ge förutsättningar att hitta lokala och regionala lösningar. Vad gäller förbränningsanläggningar kan man inte bygga en anläggning i varje kommun, utan det måste vara enormt stora anläggningar som det finns ekonomisk bärighet i, dels för att klara av den rening som krävs, dels för att få avsättning för energin. Jag kan ta Värmland som exempel, där man nu diskuterar att bygga en panna i Karlstad för att kunna ta emot det ökande flödet från hela länet. Om man tvekar att bygga den kommer det att bli transporter av detta hushållsavfall från Värmland till andra ställen ute i landet. Sett ur det perspektivet är det viktigt att noga bedömer vilka effekter det kan få innan man inför nya avgifter eller stimulanser. Avslutningsvis vill jag fråga miljöministern hur han ser på problemet med dels transporter av återvinningsmaterial, dels ökade transporter av hushållsavfall, som jag tror kommer att öka de närmaste åren.
Fru talman! Jag tycker att det borde vara möjligt att redan här och nu ta ställning för en skatt på förbränning av sopor. Det säger jag mot bakgrund av ett par uttalanden som jag vet att miljöministern har gjort. Det ena uttalandet är att en särskild skatt på förbränning kan bli aktuell om "utvecklingen inte blir den önskade". Ett annat uttalande är att en sådan skatt kan införas om "ökad förbränning hotar återvinning". Jag tyckte nog att vi för en stund sedan var överens om att vi redan nu ser att utvecklingen inte är den önskade. Då blir min slutsats att en skatt måste införas och att det är miljöministerns mening redan i dag.
Fru talman! Jag är glad över att Harald Nordlund påminner mig om vilka kloka yttranden jag har framfört. Jo, det finns en hel del som talar för att vi behöver skapa en förbränningsskatt. Jag vill ändå gärna se resultatet av den här utvärderingen och se bedömningar av hur en sådan skatt skulle kunna konstrueras och påverka den framtida utvecklingen. Där tycker jag att det fortfarande saknas en del underlag, som jag ser fram mot att ta emot. Visst kan man titta på transporter när det gäller både återvinning och sopor för förbränning. När det gäller återvinning gör Naturvårdsverket regelbundna uppskattningar av miljönyttan av våra återvinningssystem, där man även lägger in transporternas miljöpåverkan. Det visar att trots en hel del transportverksamhet är miljöeffekterna väldigt positiva, om man ska generalisera över återvinningen. De allmänna positiva miljöeffekterna är mycket större än de negativa effekterna av ökade transporter. När det gäller sopor är den bästa lösningen på transporternas miljöpåverkan naturligtvis att använda en del av soporna till att göra biogas och att köra de bilar som transporterar soporna med biogas. Då kommer man ifrån väldigt mycket av miljöpåverkan. Det nämnde jag naturligtvis också för att peka på att det finns andra sätt att hantera avfallet än att förbränna det, t.ex. att producera biogas av det organiska avfallet. Man gör det på många håll med ganska gott resultat, och ofta efter stöd från t.ex. de lokala investeringspengar som regeringen förfogar över. Vi är nog inte överens - jag anar en ganska ordentlig skillnad i synen inom det borgerliga miljöpolitiska regeringsalternativet här. Men jag tror att vi kan se fram mot resultatet av det uppdrag som vi har lagt till Naturvårdsverket, och vi får återkomma till en diskussion när vi har lite bättre på fötterna än vad vi har i dag.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har frågat om jag avser komma med några förtydliganden om vad som uttryckts i budgetpropositionen om närpolisens arbetsuppgifter och ansvarsområden. Bengt Silfverstrand har också frågat vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att närpolisreformen ska kunna fullföljas enligt de ursprungliga intentionerna. I ett svar på två riksdagsfrågor den 7 februari utvecklade jag min syn på närpolisen. Svaret innehöll bl.a. följande. Det är snart tio år sedan arbetet med närpolisreformen påbörjades. Under den tiden har samhället genomgått stora förändringar och vår kunskap om brottsbekämpning har förbättrats. Polisen har skaffat sig erfarenhet om förutsättningarna för polisverksamheten i närpolisområdena. Därför ska vi inte sträva efter att närpolisreformen ska fungera så som det var tänkt från början. Självklart måste våra tankar om närpolisen och dess verksamhet beakta ny kunskap och utvecklas med förändringarna i samhället i övrigt. Men de bärande principerna bakom närpolisreformen gäller fortfarande. De innebär för det första att det bästa sättet att bekämpa brotten är att förebygga dem. För det andra ska allt polisarbete baseras på kunskap - på kartläggning, uppföljning och analys. Och för det tredje ska närpolisen samverka med andra aktörer som berörs av eller kan påverka brottsligheten i lokalsamhället. Närpolisreformen utgår från att den lokala polisen, närpolisen, är basen i all polisverksamhet. Det är naturligtvis en central och strategisk fråga hur olika polisiära verksamheter organiseras och samordnas. För att ha störst möjlighet till framgång ska polisarbetet anpassas till lokala förhållanden och behov. Därför måste organisation och resurser variera från en ort till en annan och mellan olika tider. Vi går mot en ordning där närpolisen ansvarar för all polisverksamhet som inte av särskilda skäl bör skötas centralt. Det är bra och den utvecklingen bör fortsätta. För att närpolisen ska kunna fungera fullt ut behövs det fler poliser. Det är ett av skälen till den satsning regeringen gjorde på polisen i budgetpropositionen. Polisen fick förra året ett särskilt tillskott på 200 miljoner kronor. I år höjs polisens anslag med 575 miljoner och nästa år med ytterligare 605 miljoner kronor. Genom resurstillskottet har regeringen gett Rikspolisstyrelsen goda möjligheter att gå vidare med närpolisreformen. Det är sedan en uppgift för Rikspolisstyrelsen att utveckla och precisera de mål och riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger fast för polisverksamheten och förmedla det till den lokala polisorganisationen. Det har styrelsen gjort i beslutet den 1 februari i år om slutliga planeringsförutsättningar för åren 2001, 2002 och 2003. Det ankommer sedan på polismyndigheterna att med beaktande av lokala förhållanden fatta närmare beslut om närpolisens organisation och verksamhet. Ansvarsfördelningen mellan regeringen och myndigheterna innebär att det inte ankommer på regeringen eller på mig som justitieminister att närmare än så här formulera hur närpolisen ska organiseras eller vilken verksamhet som den ska bedriva. Det är avgörande för polisväsendet att utvecklingen av närpolisen fortsätter. Regeringen kommer därför att noga följa polisväsendets verksamhet och resultat och återkomma om de ytterligare insatser som erfordras för att fullfölja statsmakternas intentioner för utvecklingen av rättsväsendet.
Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret på min interpellation om närpolisens arbetsuppgifter. För att garantera en rimlig och grundläggande trygghet för medborgarna på gator och torg och i bostadsområden behövs en väl fungerande närpolisverksamhet. Som begreppet antyder ska poliser avdelade för sådana arbetsuppgifter arbeta nära medborgarna och enligt intentionerna brottsförebyggande och problemorienterat. Flera undersökningar har dock visat att det råder stor osäkerhet kring själva begreppet närpolis. Av den av Riksrevisionsverket 1999 genomförda granskningen av närpolisreformen och polisens arbetstider framgår sålunda att reformen inte fått det genomslag i verksamheten som riksdag och regering avsett. De sammantagna slutsatserna i RRV:s granskning är att polisarbetet i alltför stor utsträckning bedrivs som tidigare och att ingripandeverksamheten prioriteras, medan det förebyggande arbetet ofta får otillräckliga resurser. Endast en knapp femtedel av poliserna i enkäten ansåg t.ex. att den problemorienterade ansatsen hade medfört förbättringar i deras sätt att arbeta. En tredjedel av de tillfrågade upplevde heller inte att reformen som avsett lett till tätare kontakter med lokalsamhället. Ett av grundproblemen i sammanhanget är att definitionen av närpolisverksamhet inte är entydig. Den varierar mellan olika nivåer inom polisen, mellan olika polismyndigheter och över tiden, allt enligt En relativt allmän attityd hos polisens utryckningsstyrkor var vidare enligt RRV att närpolisen utgör en reserv till dessa, trots att regering och riksdag uttalat att närpolisen ska vara basen i polisverksamheten. För bara några veckor sedan presenterades en annan undersökning som Polisförbundet genomfört bland landets närpoliser. I denna uppger hela 52 % av de svarande att de arbetar som närpoliser mindre än en fjärdedel av sin arbetstid. Samtidigt uppger endast 11 % av närpoliserna att de kan ägna sig åt närpolisuppdrag på heltid. Närpolisen fungerar uppenbarligen i dag på många håll som någon form av personalpool. När det saknas folk i den övriga polisverksamheten tar man ofta in en närpolis i tjänst. I 82 % av de studerade polisdistrikten var endast 66 % av närpolistjänsterna tillsatta. Frustration och otillräcklighet är uppenbarligen kännetecknande för hur många närpoliser upplever sin arbetssituation. Jag vill fråga justitieministern hur han ser på de här nämnda undersökningarna och vilka ytterligare åtgärder som kan bli aktuella med anledning av det i många avseenden illavarslande utfallet av den hittillsvarande närpolisverksamheten.